Herr talman! Jag börjar med att tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret. Jag tycker att det var ett bra och klart svar, även om jag inte till fullo är nöjd med innehållet i det. Det är mycket glädjande att Bofors som svensk tillverkare av sådana här hemska vapen har valt att avstå från att tillverka dem för all framtid. Bakgrunden till min fråga är det faktum att det finns en stor skepsis mot vad den nuvarande svenska lagstiftningen är värd när det gäller förbud mot vapenexport. Vi ser av svaret på föregående fråga och statsrådets tidigare svar på frågor om vapenexport till exempelvis Indonesien att det finns en risk att ekonomiska ställningstaganden alltför ofta ställs framför de etiska ställningstagandena. Vi vet att svenska minor i dag finns utomlands. Statsrådet medger ju här att minor har exporterats. Det kommer t.o.m. rapporter om att svenska minor har upptäckts i det forna Jugoslavien. Som jag ser det är det en viktig inte bara symbolisk utan också praktisk handling att i lag speciellt förbjuda export av antipersonella minor. Den amerikanska kongressen har beslutat om att stifta just en sådan lag. FN har rekommenderat sina medlemsstater att införa förbud mot antipersonella minor. Just därför ligger det ett symboliskt värde i att vi i Sverige inför detta förbud. Det kan också få en praktisk betydelse. Ett förbud har en praktisk betydelse om Bofors eller någon annan tillverkare någon gång skulle ändra sig och börja tillverka sådana vapen. Ett förbud är bra, särskilt som det i dagsläget inte kostar någonting ekonomiskt eller räknat i jobb. Det är positivt att regeringen uppger sig ha en avig inställning mot antipersonella minor. Innebär det ett principiellt avståndstagande från import av antipersonella minor till det svenska försvaret?
Herr talman! Martin Nilsson och jag har samma uppfattning när det gäller det beslut som Bofors har fattat. Det är ett bra beslut, och det sänder rätt signaler. Jag kan bara upprepa att den ekonomiska avvägningen och avvägningen mot etiska bedömningar är besvärliga att göra. Vi har inrättat en särskild rådgivande nämnd för att kunna diskutera dessa frågor över partigränserna. Det är därför vi ägnar mycket tid och kraft åt att verkligen sätta oss in i förhållandena i de enskilda fallen och aldrig utfärdar generella bestämmelser eller ger generella klartecken. Det är också därför vi ofta har en debatt kring frågorna. Det är svåra frågor. I och med att Bofors har slutat tillverka antipersonella minor finns ingen tillverkning här i landet. Pressuppgifterna om att svenska minor skulle ha förekommit gällde om jag inte missminner mig Afghanistan. Såvitt jag har förstått har de inte kunnat verifieras. Jag kan naturligtvis inte lämna några garantier eller utesluta det, men vi har försökt att få fram uppgifter och inte funnit belägg för att så skulle ha varit fallet. Det finns ett förbud. Det råder generellt förbud mot export av krigsmateriel. Om frågan skulle aktualiseras finns alltså de nödvändiga instrumenten. På frågan om det svenska försvarets inställning kan jag inte ge ett klart svar. Jag känner helt enkelt inte till det.
Herr talman! Jag tackar statsrådet ännu en gång. Det finns en lagstiftning; därom tvistar vi inte. Det är bra att det finns en lagstiftning, men den innebär ändå att Sverige gång efter gång i olika sammanhang faktiskt exporterar vapen -- självfallet till största delen efter de regler som riksdagen har godkänt. Den lagstiftningen framstår inte som så oerhört trovärdig för länder som söker förebilder bland länder som har valt att sluta exportera antipersonella minor. Vi skulle behöva en lagstiftning som är absolut. Den svenska lagstiftningen och riksdagens riktlinjer är sådana att vi har ett generellt förbud. Riksdagen har stadfäst till vilka länder export absolut inte får ske, och därigenom mer eller mindre sanktionerat export till resten av världens länder. Det generella förbudet tjänar inte som någon bra symbol, och det fungerar inte som något föredöme för andra länder. Statsrådet svarade tyvärr inte på frågan om import. Jag hoppas kunna få ett svar på frågan om det är acceptabelt med import av antipersonella minor till
Herr talman! På den senare frågan svarade jag att jag inte känner till Försvarets principer i detta avseende och därför föredrar att passa, men jag skall gärna återkomma med svar på den punkten. När det gäller den övergripande argumenteringen tror jag att det allra viktigaste är det faktum att vi alldeles klart har givit uttryck för vår uppfattning och arbetar för ett avskaffande av antipersonella minor inom ramen för FN:s verksamhet. Att lägga en ny lagstiftning på en gammal som i detta speciella fall över huvud taget icke har skapat några problem -- jag förutser inte heller att den kommer att göra det -- är helt och hållet ett slag i luften. Kom tillbaka om det blir ett reellt problem, Martin Nilsson. Då skall jag mycket gärna diskutera frågan, men jag är inte mycket för att slå slag i luften.
Herr talman! Statsrådet säger att en lag skulle vara ett slag i luften. Jag tror inte att det är så. Det måste vara oerhört svårt för Sverige att hävda att länder som i dag exporterar sådana här vapen skall införa ett förbud, när dessa länder inte upplever att Sverige självt har ett absolut förbud. Nu är det så lyckligt att vi inte längre tillverkar antipersonella minor, men vi har gjort det. Vi har en vapenexportlagstiftning som i många fall innebär att vi faktiskt exporterar vapen -- om än inte just denna specifika sort. Det innebär att andra länder uppfattar det som om Sverige inte har en absolut lagstiftning. Det är viktigt att vi själva har en absolut lagstiftning om vi vill övertyga andra länder att skaffa en sådan. Om vi inte har det blir argumentationen otvivelaktigt ganska ihålig. Jag hoppas att regeringen återkommer med sina synpunkter när det gäller import av antipersonella minor. Att inte heller använda sådana i sitt eget försvar kunde vara en bra symbolhandling gentemot andra länder.
Herr talman! Jag tror att det helt avgörande är att vi icke över huvud taget tillverkar denna typ av minor i Sverige och att någon export inte sker. Det är en signal så god som någon.

Herr talman! Ylva Annerstedt har ställt en fråga angående kvinnorepresentationen i den svenska förhandlingsorganisationen. Det är viktigt att involvera såväl kvinnor som män i alla politiska frågor. Detta gäller självklart också våra förhandlingar om ett medlemskap i EG/EU. På denna punkt tror jag mig våga säga att Ylva Annerstedt och jag är helt eniga. I våra förberedelser för ett EG/EU-medlemskap är ett stort antal personer vid såväl myndigheter som departement direkt berörda av förhandlingsarbetet. I flera sammanhang är kvinnorna väl representerade. Jag känner alltså inte igen den bild som Ylva Annerstedt målar upp. Som exempel kan jag nämna att flera av nyckelpersonerna i förhandlingsprocessen på mitt departement är kvinnor -- bl.a. rättschefen, ett av tre departementsråd på den direkt ansvariga enheten liksom det för tullrelevanta frågor ansvariga kanslirådet. Dessutom kan nämnas att den viktiga posten som chef för sekretariatet för Europainformation också innehas av en kvinna. Slutligen vill jag understryka att den snedfördelning mellan könen som kan förekomma bland personer involverade i medlemskapsförhandlingarna speglar det allmänna läget inom statsförvaltningen. Detta är i sin tur ett resultat av tidigare rekryteringar. Som bekant har betydande förbättringar skett under senare år. Jag är givetvis villig att medverka till att föra denna utveckling vidare framåt.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Tyvärr syns inte denna ljusa bild utåt. När medlemskapsförhandlingarna diskuteras och refereras i massmedierna syns ingen av de duktiga kvinnor som statsrådet refererar till. Det är tyvärr den bild som de svenska kvinnorna ute i landet ser. De tror inte att kvinnor får lov att synas i de här sammanhangen. Vid överläggningar i riksdagens EG-delegation har den kvinnliga representationen varit ganska minimal. Jag tror att det är en enda gång som en kvinna har deltagit. Hon satt då långt nere vid dörren. För att uttrycka sig med Utbildningsdepartementets vokabulur ger detta signaler om ''den dolda läroplanen'' som finns i dessa sammanhang. Statsrådet säger att han är villig att medverka till att ytterligare föra denna utveckling framåt. Vilka konkreta planer finns? Har jämställdhetsplanerna på UD några akuta inslag för att förbättra den här bilden? De svenska kvinnorna ser inte några kvinnor i de här sammanhangen, vilket är allvarligt.
Herr talman! När jag satte samman den förhandlingsdelegation som nu förhandlar om medlemskap hade jag naturligtvis att utgå från de tjänstemän som fanns på de olika platserna i organisationen. Förhandlingsorganisationen speglar vilka som var ansvariga, vem som var förhandlare i de olika frågorna -- vem som var enhetschef och liknande. De förändringar som i det avseendet kan göras kan bara göras successivt, därför att personalomsättningen är mycket liten. Dessutom kan inte ett förhandlingsteam i en så besvärlig förhandling som det här är fråga om sättas ihop genom att folk plockas utifrån just när förhandlingarna börjar, utan det fordras i allmänhet mycket goda kunskaper på de olika områdena. När nyanställningar successivt har gjorts -- det har varit ett mycket begränsat antal -- har jag verkat för en bättre könsfördelning inom departementet. Utan att gå in på de enskilda fallen vågar jag säga att detta speglas i delegationens sammansättning samt också, inom kort, på sakkunnigsidan. Detta är en gradvis utveckling. När det gäller rekryteringen finns många försyndelser som skett i det förgångna, dvs. under de senaste 20--30 åren. Det är oftast männen som är i ledningen för förhandlingarna. Detta är tyvärr ett förhållande som jag inte kan förändra från en dag till en annan. Om sedan medierna har speglat bilden av att inga kvinnor finns med, kan jag bara beklaga detta. Jag kan inte styra medierna. Bilden är inte rättvisande.
Herr talman! Jag inser att statsrådet inte kan styra medierna, men statsrådet kan styra valet av de medarbetare som skall synas i olika sammanhang. Vi är båda medvetna om att det är de svenska kvinnorna som är mest tveksamma när det gäller inställningen till EG-medlemskapet. Om de ständigt får se att de svenska kvinnorna inte ens gör sig besvär i den svenska EG-organisationen i förhandlingarna blir de ännu mer tveksamma. När jag är ute och träffar kvinnor undrar de om detta bara är en gottekiosk för manliga regeringstjänstemän. Jag vill kunna säga att vår europaminister anstränger sig för att visa att det också finns kvinnlig kompetens som duger i de här sammanhangen. Men jag har väldigt få exempel att peka på. Jag tycker att det är oerhört angeläget att så fort som möjligt göra något konkret åt den här bilden.
Herr talman! Jag delar i grunden Ylva Annerstedts uppfattning. Som jag sade har det också tagits steg i rätt riktning. Med utgångspunkt i den organisation som vi har tror jag helt enkelt inte att det är möjligt att åstadkomma den jämna könsfördelning som vi båda i grunden eftersträvar. Men jag skall gärna, så långt jag någonsin kan, beakta vad Ylva Annerstedt säger i det här sammanhanget. Det är viktiga synpunkter. Jag kan försäkra att vi vid förberedelserna och genomförandet av förhandlingarna så långt det någonsin är möjligt låter synpunkter av det slag som Ylva Annerstedt har framfört vara vägledande.
Herr talman! När den sista pusselbiten i EES ratificeringen har fallit på plats och EES-avtalet kan börja gälla skall en lång rad av representanter för Sverige placeras i olika samarbetsorgan -- i EES-sekretariat och annat. Här finns då ett gyllene tillfälle för statsrådet att se till att de svenska kvinnorna får en lika representation som männen.
Herr talman! Här finns vissa möjligheter. För att inte leda in Ylva Annerstedt på orimliga förväntningar måste jag ändå säga att vi, när det gäller representationen i en enskild kommitté, självfallet måste utgå från dem som är sakkunniga och kan dessa frågor på hemmaplan. Om majoriteten av dessa är kvinnor, så mycket bättre. Men jag kan inte göra våld på verkligheten. Vi kan göra en gradvis förändring av sammansättningen här hemma, men icke några konstlade grepp för att motverka försvaret av våra egna intressen. Men inom nämnda ramar lovar jag Ylva Annerstedt att verka för det som vi har som ett gemensamt mål.
Herr talman! De kvinnor som vi nu i olika sammanhang träffar från EG:s medlemsländer har under lång tid sett fram emot att Sverige skall bli medlem i EG och därmed förväntas tjäna som motor och förebild när det gäller jämställdhetsarbetet. Nu möter man tveksamma yttringar om huruvida Sverige verkligen är en förebild i jämställdhetssammanhang. Vi ser inte kvinnorna i förhandlingarna, säger man. Jag vill verkligen vädja till statsrådet att göra allt vad som göras kan för att kvinnorna faktiskt skall få ta aktiv del i förhandlingsarbetet.

Herr talman! Bengt Hurtig har med anledning av senare tids medierapportering frågat mig om regeringen och den rådgivande nämnden ställt sig positiva till ytterligare krigsmaterielaffärer med Indonesien utöver de bandvagnar som vissa källor angett. Med hänsyn till den sekretess som gäller för uppgifter rörande enskilda krigsmaterielärenden och Sveriges förhållande till främmande makt är det inte möjligt för mig att vare sig bekräfta eller dementera påståendena i Bengt Hurtigs fråga. Inte desto mindre finner jag det angeläget att göra två kommenterar som belyser den principiella sidan av saken och som har bäring på behandlingen av enskilda ärenden. För det första är det viktigt att känna till att positiva förhandsbesked -- och det är vad det här är fråga om -- lämnas till företagen av Krigsmaterielinspektionen. Detta sker på grundval av en politisk prövning som bl.a. omfattar hörande av den parlamentariska Rådgivande nämnden. Det som meddelas företagen är emellertid formellt en bedömning från KMI. Regeringen binder sig inte för något ställningstagande förrän det är dags att bevilja utförseltillstånd. Normalt dröjer det månader eller år mellan positivt förhandsbesked och den utförselansökan som regeringen skall ta ställning till. En majoritet av de positiva förhandsbeskeden leder över huvud taget aldrig till export på grund av konkurrensen från andra leverantörer i utlandet. Prövningen i samband med förhandsbesked är preliminär och framåtblickande. Mycket kan hinna ändras innan det blir aktuellt med utförsel och regeringen förblir oförhindrad att väga in sådana förändringar i sitt beslut. Min andra kommentar rör det som står i 1992 års krigsmaterielproposition om särskild hänsyn till materielens art. Jag citerar från sid. 48: ''Det saknas däremot inte fog att, som ett av flera led i bedömningen av ett enskilt land, väga in materielens art och vilken betydelse den skulle ha på landet s.k. militära potential.'' I mitt svar på Ingela Mårtenssons fråga här i kammaren den 12 oktober var jag noga med att betona att Indonesien bedöms kunna komma i fråga för viss annan materiel. I svaret redovisade jag i grova drag skälen för denna bedömning. Utgångspunkten var att riktlinjerna är en måttstock som bör tillämpas lika för alla länder. Samtidigt är det regeringens ståndpunkt att situationen i Indonesien fortfarande lämnar en del övrigt att önska, särskilt vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Detta försummar vi inte att påtala i bilaterala kontakter med Indonesien och i relevanta internationella fora. Biståndsminister Alf Svensson redogjorde i ett interpellationssvar den 28 oktober konkret för den svenska regeringens bedömningar och agerande i Östra Timorfrågan. I ett frågesvar den 12 oktober redogjorde biståndsministern för de insatser som görs med svenska biståndsmedel för att främja de mänskliga rättigheternas sak i På krigsmaterielområdet beaktar vi de interna förhållandena i Indonesien genom att utnyttja den möjlighet som jag citerade, att ta särskild hänsyn till materielens art. Inom riktlinjernas ram för vi sålunda alltjämt en restriktiv krigsmaterielexportpolitik gentemot Indonesien, vilket bl.a. motiveras av situationen på Östra Timor. Av sekretesskäl kan jag inte gå närmare in på saken än så. Sammanfattningsvis vill jag understryka att beslut om krigsmaterielexport fattas på grundval av de riktlinjer som redovisats för riksdagen och som tillämpas lika för alla länder. Att använda vapenexportbeslut för att påverka andra länders politik vore att åsidosätta den inriktning som den svenska utrikespolitiken haft sedan många decennier. Av säkerhetspolitiska skäl vill vi undvika att genom positiva eller negativa vapenexportbeslut ta ställning för eller emot någon part i en konflikt utanför vårt eget lands gränser.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det här är en återkommande debatt vid riksdagens frågestunder. Jag minns regeringsförklaringen i höstas, som inleddes så här: Sveriges utrikespolitik är en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.'' Det är alltså själva portalformuleringen inför Sveriges riksdag när det gäller demokrati och de mänskliga rättigheterna. Med den vapenexportpolitik man nu slår in på, håller det moraliska utfallet mot kränkningar av mänskliga rättigheter på att haverera. Kränkningen av mänskliga rättigheter i Indonesien är väl dokumenterad. Det är inte bara Amnesty som skriver rapporter, utan också Asia Watch och Indonesia Legal Aid. Jag tog med mig de två senaste månadernas rapporter från Amnesty om Indonesien, och det är allt annat än uppmuntrande läsning. Vi kommer ihåg massakern på civila den 12 november 1991. Vi har också fått ett vittnesbörd från de riksdagsledamöter som gjorde en resa dit i höstas. Det fordras en stark press på den indonesiska regeringen för att det här skall upphöra. Nu säger utrikeshandelsministern att vi ej skall ta ställning mellan parter i en konflikt. Men det är trots allt så att Östtimor är ockuperat. Den ockupationen har Sverige inte godkänt, lika litet som vi erkände Iraks ockupation av Kuwait. Det är i princip samma situation. Har vi ändrat inställning? Håller vi på att erkänna den här ockupationen? Ett positivt förhandsbesked måste väl också innebära att man öppnar dörren och ger möjligheter för en preliminär och framåtblickande prövning, där vi öppnar möjligheten för att godkänna en sådan här export. Annars vore det inte skäl att ge det positiva förhandsbeskedet.
Herr talman! Vi har icke ändrat politik när det gäller frågan om annektering av Östra Timor. Vi anser fortfarande att detta icke är berättigat, och det erkänns icke från svensk sida. När det gäller Amnestys rapport har vi ingen annan uppfattning än Bengt Hurtig när det gäller mänskliga rättigheter, i den meningen att situationen på Östra Timor inte är tillfredsställande. Den präglas fortfarande av hård polisiär kontroll av befolkningen. Vi kan därför säga att situationen när det gäller mänskliga rättigheter är otillfredsställande. Däremot är det vår bedömning att situationen inte är sådan att man kan tala om grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i riktlinjernas bemärkelse. När det är sagt skall också sägas att de indikationer som vi har tyder på att utvecklingen går i rätt riktning -- låt vara att vi önskar och verkar för att utvecklingen i den riktningen skall påskyndas. Vi har genom åren, med rötter tillbaka i början av Vad som har skett under den tiden är att vissa följdleveranser nu har beviljats. Samtidigt har vi sagt att det för viss annan materiel i framtiden kan bli fråga om att säga ja. Men något beslut har icke fattats på den punkten.
Herr talman! Vi har nog delade meningar när det gäller grovheten i förtrycket av de mänskliga rättigheterna i Indonesien. Situationen är ju den att flera folkgrupper -- det gäller inte bara Östra Sumatra -- vill ha ett ökat självstyre. De har alltså svårt att komma i dialog med den indonesiska regimen, som gärna använder polisiära, militära och auktoritära metoder för att trycka ner opinionen och driva igenom sin vilja. I ett sådant sammahang kan t.ex. svenska bandvagnar eller elektronik av olika slag mycket väl komma till användning. Det skulle verkligen inte stärka Sveriges anseende som en klar röst för mänskliga rättigheter, om svenska vapen blir inblandade i situationer med ett klart förtryck av minoriteter i det här landet.
Herr talman! Visst har Bengt Hurtig och jag delade meningar, på den här punkten och på många andra punkter där Vänsterpartiet har valt att profilera sig. Så är det, och det gör jag ingen hemlighet av. Det finns andra oroshärdar i Indonesien, och Bengt Hurtig pekade på ett par. Det här är ett land med över 10 000 öar och med över 100 miljoner invånare. Vi måste göra en sammanfattande bedömning, och vår bedömning är att utvecklingen för dessa oroshärdar har gått i rätt riktning, om än situationen inte är tillfredsställande. Totalt sett har en förbättring inträtt, och den tar vi hänsyn till. Till slut känner jag mig övertygad om att Sverige uppfattas som en klar röst för mänskliga rättigheter. Regeringsförklaringens ord på den punkten förs också ut i verkligheten.
Herr talman! De MR-organisationer som sysslar med Indonesien och de fredsorganisationer som arbetar med frågor om svensk vapenexport tycker att den här vapenexporten skadar Sveriges anseende i detta fall.

Herr talman! Lars Björkman har frågat justitieministern vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra olovlig körning i samband med förkommet körkort. Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till frågan uppges vara att asylsökande förlustanmäler sitt körkort till polisen vid ankomst till Sverige. De erhåller då ett intyg om att de har gjort en anmälan till polisen. Vid en eventuell körkortskontroll visas detta intyg upp, och eftersom det inte föreligger legitimationskrav saknar polisen möjlighet att kontrollera handlingens giltighet och att den avser rätt person. Polisen kan då inte avbryta en eventuell olovlig körning. Sverige har framför allt till syfte att underlätta för utländska förare att kunna vistas tillfälligt i Sverige exempelvis under en semesterresa utan att behöva byta ut sitt utländska körkort mot ett svenskt. En utländsk turist som blir bestulen i Sverige på sitt körkort bör också kunna få ta sig hem igen. Det är i detta sammanhang som bestämmelserna har störst tillämpning. Ett utländskt körkort godkänns i Sverige endast om det är giltigt i sitt hemland enligt 1 § förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort. Det skall också poängteras, att om det utländska körkortet inte är utfärdat på ett skandinaviskt språk, engelska, tyska eller franska så gäller det endast i förening med en bestyrkt översättning till ett av dessa språk. Om körkortet saknar fotografi gäller det endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Denna bestämmelse är delvis en följd av de internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Enligt 8 § körkortsförordningen skall körkort medföras vid färd med bil. Den som inte gör detta kan dömas till böter, högst 2 000 kr, enligt 105 § samma förordning. Till sådant straff skall dock inte dömas om bl.a. förarens identitet genast går att fastställa. Dessa bestämmelser gäller även för den som har utländskt körkort. Vi saknar däremot möjlighet att vid en poliskontroll omedelbart kontrollera om en persons utländska körkort är giltigt i det land det utfärdades i, eftersom vi inte har tillgång till andra länders körkortsregister. Detta är emellertid en oundviklig följd av de internationella konventioner som vi är anslutna till. Jag är medveten om att det ibland kan uppstå svåra bevisproblem när en utlänning -- turist eller flykting -- gör en oriktig polisanmälan om att han eller hon förlorat sitt körkort. Avsikten med gällande bestämmelser är dock att den som saknar förarbehörighet och erforderlig körkunskap inte skall få köra bil här i landet. Jag är dock inte för närvarande beredd att föreslå några ändringar i de bestämmelser som gäller, eftersom bevissvårigheterna med största sannolikhet kommer att bestå även efter en sådan ändring.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om innehållet kanske inte riktigt är så hoppingivande som jag hade vågat tro i min optimism inför möjligheterna att hjälpa alla de aktiva och rättssökande poliser som anser att detta är ett väldigt stort problem. Jag har i och för sig klart för mig att det är konventioner som styr i det här fallet. Men jag tycker ändå att ministern visar spår av passivitet när han säger att man för närvarande inte är beredd att över huvud taget titta på problemet. Precis som ministern har gjort kan man naturligtvis hänvisa till att det är en rad svårigheter förknippade med bevisföringen för invandrare och flyktingar när det gäller att visa upp ett försvunnet körkort. Men att kunna visa upp en giltig identitetshandling -- dvs. ett minimikrav som ställs på svenska medborgare -- är ett minimikrav som på något sätt skulle kunna upprätthållas. Många flyktingar har i dag satt i system att ganska omgående när de kommer till landet göra en förlustanmälan. Detta har lett till att det finns ett mycket stort antal förlustintyg på marknaden. Enligt en grupp poliser, som jag har varit i kontakt med, finns det en marknad där man t.o.m. bedriver handel med den här typen av intyg. Självfallet är inte detta någonting som vi är beredda att försvara. Jag vill därför framföra en vädjan till kommunikationsministern och samtidigt ställa ytterligare en fråga: Är det verkligen inte med hjälp av den juridiska expertis och den uppfinningsrikedom som måste finnas inom de olika departementen möjligt att på något sätt stävja detta missbruk, eftersom det handlar om ett missbruk?
Herr talman! Visst är detta ett stort problem. Det är vi mycket väl medvetna om. Som jag sade i mitt svar består problemet av de internationella konventioner som vi är bundna vid och som gör just att vi är bundna. Som Lars Björkman säger kan man naturligtvis spekulera om huruvida det bedrivs en organiserad handel med intyg. Vad är det då som hindrar att man i stället bedriver en organiserad verksamhet med att sälja förfalskade körkort från de berörda länderna? Här föreligger ett problem som är etiskt, moraliskt och som vi med nuvarande konventioner har väldigt svårt att komma åt. När det gäller ett antal europeiska stater, finns det ett system med att byta ut körkort, och i det fallet är det lättare. Men oftast handlar detta kanske om körkort som har sitt ursprung i andra länder. Det är i dag inte lätt att ändra på dessa konventioner. Men vi kan självfallet försöka hitta rutiner som gör att man kommer åt den organiserade verksamheten, som går ut på att lura körkortsmyndigheterna och Polisen. Detta är fullt möjligt att strama upp ute på fältet.
Herr talman! Jag är ändå tacksam för den positiva attityd som ministern nu intar när det gäller att angripa problemet. I svaret hänvisas till att bestämmelserna i första hand avser att reglera förhållandet när utländska turister genom stöld eller på annat sätt har förlorat sina körkort. Då skall de ha en självklar möjlighet att ta sig ur landet genom att bara styrka att de tidigare har haft ett körkort. T.o.m. där är vi litet för ''slappa'' i fråga om möjligheterna att skärpa reglerna. Om man köper en veckobiljett för tunnelbanan i London, tvingas man att visa upp en id-handling för att man skall kunna utnyttja denna biljett. Nog borde väl vår svenska lagstiftning medge möjligheter till kontroll för att stävja ett sådant här etablerat missbruk -- jag vidhåller att det är ett sådant. Vi måste kanske visa en större handfasthet och en större vilja för att komma till rätta med problemet. Annars kommer vi som har körkort att få det svårt att visa trovärdighet inför det system som gäller.
Herr talman! Bekymret är att Polisen saknar möjlighet att kontrollera om en persons utländska körkort är giltigt i det land som det har utfärdats i. Även om vi ställer krav på att vederbörande skall legitimera sig, är kontrollmöjligheten i fråga om giltigheten mycket begränsad genom de konventioner som gäller.
Herr talman! Jag har ingenting ytterligare i sak att tillföra, men låt mig bara testa en idé som jag har. När en flykting kommer till landet och gör en anmälan om försvunnet körkort, borde det rimligen krävas att flyktingen skaffar sig en idhandling som bekräftar att det är fråga om just den personen. På det viset stävjar man ju i varje fall missbruket med att bedriva handel med dessa intyg. Då har vi kommit, om inte till den slutliga lösningen, så i varje fall en bit på väg.
Herr talman! Jag får ta med mig detta tips till departementet och se huruvida detta är förenligt med de konventioner som Sverige har undertecknat.

Herr talman! Christina Linderholm har frågat mig hur regeringen avser att agera i statsgarantifrågan när det visat sig att trafiklederna i Dennispaketet blir avsevärt dyrare än vad som tidigare beräknats. Bakgrunden till frågan är att utbyggnaden av trafiklederna i Dennispaketet och vissa andra åtgärder i regionens trafiksystem i sin helhet skall finansieras med vägtullar. Nya kalkyler från Vägverket visar på betydligt högre investeringskostnader för de planerade trafiklederna än vad som tidigare antagits. Genom vissa standardsänkningar bedöms dock fördyringen kunna begränsas. Ränta och amortering på upptagna lån för byggandet av Ringen och Yttre tvärleden samt drift och underhåll av dessa trafikleder skall i sin helhet finansieras med vägtullar. Regeringen kommer därför att föreslå riksdagen att besluta om statliga lånegarantier endast i en sådan omfattning att intäkter från vägtullar kan finansiera planerade investeringar. Regeringen har för avsikt att under hösten 1993 närmare redovisa för riksdagen hur finansieringen av trafiklederna i Dennispaketet skall ske.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag kan ha en viss förståelse för bristen på konkret svar när frågan är under beredning. Men man måste ändå kunna göra vissa principiella frågeställningar och antaganden omkring detta. I dag börjar frågetecknen alltmer hopa sig vad gäller Dennisöverenskommelsen. När vi senast diskuterade denna fråga betonade statsrådet att Dennispaketet var en odelbar helhet. Ville man ändra på någonting var det upp till de avtalsslutande parterna på lokal nivå att göra det. Jag föreslog då att att man skulle dela upp paketet, införa förbättringarna på kollektivtrafiken först och vänta med att gå in med garantier tills konsekvenserna var bättre utredda. Nu är detaljplaneringen för Norra länken i full gång, trots att miljökonsekvenserna för Haga-- Brunnsviken-området kommer att bli förödande med det förslag som nu håller på att utkristalliseras och trots att det än så länge finns ett moratorium för området. I fråga om dessa leder har många tunga remissinstanser, bl.a. Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, haft betydande invändningar när det gäller både miljöaspekterna och kostnadsaspekterna på den här vägutbyggnaden. Jag är säker på att statsrådet har tagit del av dem, så jag behöver inte upprepa dem här. Men man kan fråga sig vilka bedömningar departementet gör i sin beredning på grundval av de tveksamheter som de tunga remissinstanserna har framfört.
Herr talman! Jag kommer alltså inte att ge mig in i någon diskussion om beredningsläget vad gäller storstadspaketen, utan jag svarar på Christina Linderholms fråga, nämligen hur vi skall agera när det gäller statsgarantierna. Där står mitt svar fast: Vi kommer att föreslå statsgarantier enbart i en sådan omfattning att intäkter från vägtullar kan finansiera de planerade investeringarna. Det är denna princip som gäller. Vi håller nu på med ett mycket noggrant beredningsarbete. Jag kan försäkra Christina Linderholm om att principen om att miljökonsekvenserna skall prövas oerhört noggrant och i enlighet med gällande lagstiftning också är bergfast.
Herr talman! Det kan låta väldigt betryggande att från statsrådet få garantier för att man kommer att beakta miljöaspekterna. De ekonomiska aspekterna är totalt förvirrande i dag. T.o.m. statsrådet sägs enligt pressen ha börjat hysa en viss tveksamhet om man skall gå in med statsgarantier för hela projektet. Redan på det stadiet har man börjat fundera på en uppdelning av projektet. Jag tycker att ett minimikrav som skall kunna ställas på beredningsarbetet är att man noga skall väga de kostnader och kostnadsförskjutningar som redan smärre förändringar av realräntan och byggkostnader och en smärre förändring av trafiken i området kan orsaka. Hur man skall kunna göra noggranna beräkningar är för mig svårt att se.
Herr talman! Jag upprepar att vårt förslag kommer att gälla lånegarantier för sådana projekt och i en sådan omfattning att intäkterna från vägtullarna verkligen skall finansiera dem. Vi kommer att redovisa allt detta i en proposition senare under hösten. Dess värre tror jag att Christina Linderholm får ge sig till tåls till propositionen ligger på riksdagens bord. Nu pågår ett noggrant beredningsarbete. Det kommer att resultera i en proposition, och då får vi säkert anledning att återkomma.
Herr talman! Jag tror säkert att vi får anledning att återkomma. Jag upprepar att jag respekterar att statsrådet inte kan föregripa ett beredningsarbete som pågår. Men jag ville ändå betona att miljö och kostnadsaspekterna är oerhört viktiga för stockholmare och Stockholmsmiljön, framför allt för ekoparken. Man säger att t.o.m. Motormännen har börjat få kalla fötter vad gäller utbyggnaden av trafikleder. Det är någonting som statsrådet bör ta med sig i det fortsatta beredningsarbetet.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig om jag känner till de strukturplaner som gäller för TGOJ:s verkstäder och i så fall vad som kan gälla för Tillbergaverkstaden. På grundval av uppgifter från TGOJ kan följande sägas om verksamheten vid TGOJ:s verkstäder. SJ har under de senaste åren gjort stora nedskärningar av äldre järnvägsfordon samtidigt som en hel del fordon upprustats. I samband med asbestsaneringen av personoch sovvagnsparken har dessa vagnar moderniserats. Asbestsaneringen avslutas under 1993. När nu SJ:s stora upprustningsprogram går mot sitt slut är den uppenbart att arbetsvolymerna minskar. Lägg därtill de nödvändiga rationaliseringar som genomförts inom såväl SJ som TGOJ, så står det helt klart att nedskärningar kan bli följden, om inga nya om eller nybyggnationer kan erhållas. Diskussioner pågår mellan SJ och AMS om tidigareläggning av vissa arbeten. Vidare har anbud lagts på ombyggnad av fordon från andra järnvägsförvaltningar i Norden och Nordeuropa. För dagen är det alltså för tidigt att säga hur stora nedskärningar som kan bli aktuella. De nya fordon som i framtiden kommer att gå runt Mälaren och till Arlanda kommer ej att generera några stora underhållsvolymer under det närmaste decenniet. Tillbergaverkstaden måste alltså leva vidare på andra arbetsuppgifter och då i konkurrens med verkstäder inom och utanför SJ
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag är överens med kommunikationsministern om att det naturligtvis är nödvändigt att göra neddragningar vid TGOJ-koncernens underhållsverkstäder, delvis beroende på att man har dragit ner på underhållet. Det kan diskuteras om man inte har dragit ner för mycket när man har ändrat från 1 miljon kilometer till 250 000 kilometer i fråga om personvagnar. Det har lett till -- i varje fall sägs det så -- att man på en del linjer har fått dra in tåg på grund av vagnsbrist. Det är något underligt. Vad jag upplever är viktigt är att man nu ser långsiktigt i de strukturbeslut som fattas. TGOJ har räknat med att dra ner på verksamheten på alla verkstäder. Det har man varit ganska överens om. Det viktiga är att man inte lägger ner anläggningar och blir av med den kompetens som man om ett antal år kommer att vara i stort behov av. Jag vill ta upp det som kommunikationsministern nämnde sist i svaret, och det är de enorma investeringar som nu görs när det gäller järnvägar i Mellansverige. Det gäller Arlandabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan. Just de tåg som kommer att gå på dessa banor är sådana som Tillbergaverkstaden har ett speciellt kunnande på. Den verkstaden ligger också väldigt centralt i Mälardalen. Eftersom 70--80 % av vagnparken passerar Stockholm, är det viktigt att se till att man har en verksamhet i Tillberga, som geografiskt ligger bra till.
Herr talman! Roland Sundgren och jag kan vara helt överens om att Tillbergaverkstaden ligger bra till. Som vi båda är väl medvetna om pågår nu rationaliseringar och omstruktureringar. Det är en fråga som beslutats inom SJ-koncernen. Det bekymmersamma är naturligtvis det faktum att det på de nya banorna -- inte minst runt Mälaren men även på många andra håll, där det kommer att behövas regionala tåg -- är ny rullande materiel som inte har samma stora underhållsbehov som den äldre rullande materiel som nu byggs om i ett mycket omfattande ombyggnadsprogram. Det programmet är i stort sett snart genomfört inom SJ. Det skapar den bekymmersamma situationen i dag. Jag för min del är helt övertygad om att SJ och TGOJ kommer att göra en klok avvägning av hur man skall lägga upp sin verksamhet när det gäller att underhålla också de nya tåg som kommer att finnas exempelvis runt Mälaren.
Herr talman! Det är just beträffande hur själva beslutsfattandet sker som man kan känna en liten oro. TGOJ-koncernen ligger nära verksamheten och är på det klara med att man måste bevara en sådan verkstad som Tillberga. När det gäller SJ ledningen upplever jag dock att det kan finnas ett visst revirtänkande. Persontrafikdivisionen är medveten om att Tillbergaverkstaden har ett kunnande och en kompetens och vill lägga det mesta av beställningarna där. Maskindivisionen kan ha andra intressen och vilja slå vakt om verkstäder som har mera av driftsunderhåll. Det är detta revirtänkande jag är litet orolig för. Jag vet att Tillberga har engagerat sig kraftigt när det gäller ombyggnad av bussar. Där kan det finnas en hel del arbetsuppgifter.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är mycket imponerad av den kreativitet som har visat sig inom TGOJ-koncernen och bland SJ:s egna underhållsverkstäder. Man går ut och hittar nya marknader. Man har ett unikt kunnande om många av dessa olika segment. Jag har goda förhoppningar om att det skall leda till att denna verksamhet kan utvecklas och leva kvar, även när vi nu går in i en era med betydligt nyare rullande materiel på våra järnvägar.
Herr talman! Jag vill också gärna understryka det. Jag delar den uppfattning som Mats Odell har givit uttryck för.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag vill säkerställa att anpassningen till EG direktiv inte får skadliga effekter för miljö och trafiksäkerhet i vårt land. Riksdagen beslutade 1987, som ett led i anpassningen till EG, att öka bärigheten på det svenska vägnätet. Åtgärden finansieras till en mindre del av staten men betalas till största delen genom ökade skatter på lastbilar och släpvagnar. Efter hand som åtgärder har vidtagits på vägnätet har bärigheten kunnat höjas. Den senaste höjningen trädde i kraft den 1 januari i år och innebar ett ökat tillåtet axel och boggitryck och därmed en ökad totalvikt. Denna överstiger i dagsläget den högsta tillåtna vikten i EG med 20 ton, eftersom vi tillåter längre fordon i Sverige. Det bör påpekas att ökningen av bränsleförbrukning på grund av den tillåtna viktökningen är marginell. Ett modernt 60-tonsekipage förbrukar ca 3,5 liter/mil. Ökade tillåtna laster ger förutsättningar för ett rationellare transportsystem och att transporterna koncentreras till färre enheter. De nya reglerna har stor betydelse för framför allt skogsindustrins transporter. I skogslänen har inte bara förstärkningsåtgärder vidtagits på huvudvägarna utan också på de mindre trafikerade vägarna, vilket i hög grad är gynnsamt för vår skogsnäring. Lastbilarna kommer genom förändringen att få möjlighet att ta större laster än tidigare, vilket medför att antalet transporter på vägarna vid samma transportmängd kommer att minska. Detta är till fördel för miljön. På motsvarande sätt kommer det minskade antalet fordonsrörelser av lastbilar också att bidra till att antalet olyckor minskar. En eventuell överflyttning av transporter av timmer m.m. från järnvägen till vägen, kan i den mån den överstiger det ytterligare kapacitetsutrymme som kan uppkomma på lastbilarna, ge fler lastbilstransporter på väg, men detta är i första hand beroende av respektive transportörs prissättning. I denna fråga kan jag bl.a. konstatera att större delen av kostnaden för den ökade bärigheten har lastbilstransportörerna själva fått betala genom ökade skatter, och detta förhållande bör ha inneburit en konkurrensfördel för järnvägen. Dessutom är järnvägen föremål för en kraftig upprustning för att kunna öka sin konkurrenskraft på transportmarknaden bl.a. genom det beslut riksdagen fattade i juni i år. Birgitta Hambraeus frågade vad jag kommer att göra för att EG-direktiv inte får skadliga effekter för miljön och trafiksäkerheten. Den viktigaste åtgärden som jag kan se är att verka för att få behålla de fordonslängder som vi i dag har. En ändring i detta avseende skulle inte gagna vare sig miljön eller trafiksäkerheten. Då Birgitta Hambraeus, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Herr talman! Jag ber å Birgitta Hambraeus vägnar att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag skall inte ens låtsas som om jag begriper och kan debattera denna fråga särskilt ingående. Men jag tyckte att det var synd att statsrådet skulle stå och prata i tomme, och därför tog jag emot svaret. En sak som slår mig i svaret är att den främsta fördelen för miljön väl ändå måste vara en fortsatt möjlighet att transportera timmer på tåg. Vad jag förstår är vägtrafiken och vägarnas standard viktiga för skogslänen. Men järnvägen är också oerhört viktig. Timmertransporterna har varit en grundförutsättning för många av dessa järnvägars fortsatta existens, åtminstone för en del av sträckningarna. Skogsföretagen säger att de naturligtvis väljer det billigaste alternativet. De säger att det blir billigare med lastbil, när man får frakta 60 ton i stället för 51 ton per ekipage och överväger att sluta frakta timmer på tåg. Skogsföretagen behöver inte räkna in kostnader för vare sig miljö eller trafiksäkerhet i sina kalkyler.

Herr talman! På den sista frågan kan jag svara ett obetingat ja. Självfallet vill vi främja att så mycket som möjligt av de tunga timmertransporterna går på järnväg. Detta är en ambition som vi helt och hållet delar med Vägverket. Låt mig bara säga att frågan om mått och vikt har oerhört stora miljökonsekvenser. Det har gjorts ett antal utredningar, bl.a. en från februari 1992, där Institutet för transportforskning tillsammans med en mängd olika intressenter har genomfört en miljökonsekvensstudie av vad det skulle innebära om vi skulle tvingas gå ner till fordonslängden Det skulle innebära kraftigt höjda transportkostnader, ungefär 20 % för den svenska industrin. Det skulle innebära att koldioxidutsläppen, i och med det större fordonsantalet, skulle öka med ungefär 900 000 ton på ett år, och att utsläppen av kväveoxider skulle öka med ungefär 14 000 ton per år. Det är 20 % respektive 25 % större utsläpp av dessa mycket miljöskadliga ämnen. Detta är en mycket känslig fråga. Därför är det viktigt för miljön att vi kan få igenom de svenska undantagen, som vi för närvarande driver mycket hårt mot EG. Det är ytterst få järnvägsspår som går ut till avverkningsplatserna. Det är bilar som kör fram dit. Det finns en annan tendens som jag tycker man skall uppmärksamma, som kanske beror på lågkonjunkturen. Vi har bl.a. en ökad användning av returpapper. Det gör att bruken tar mera massaved t.ex. i närområdet. Det gör att det blir färre långväga transporter. Därmed kommer en ökad andel lastbilstransporter in. Detta är en fråga som vi bevakar, där jag tror att Christina Linderholm, Birgitta Hambraeus och jag har helt lika värderingar.
Herr talman! Jag tackar för denna redogörelse, som jag tror att vi kan ha nytta av i det fortsatta arbetet, att vi vet om att det är så här statsrådet och medhjälparna arbetar. Jag tackar återigen å Birgitta Hambraeus vägnar för denna redogörelse och ger mig inte in i några ytterligare diskussioner. Vi kanske får tillfälle att återkomma.

Herr talman! Arne Kjörnsberg har frågat mig om jag har för avsikt att se till att statliga bidrag till projekt Västtåg omgående utbetalas. Som Arne Kjörnsberg säkerligen vet diskuterade kammaren en liknande fråga i torsdags, så svaret blir till en viss del en upprepning av vad jag anförde då. Bakgrunden till frågan är att staten och berörda parter i Göteborgsregionen i januari 1991 träffade en principöverenskommelse om trafik och miljö i den s.k. Adelsohnöverenskommelsen. En slutlig överenskommelse har träffats i juni 1993 mellan Tjörns kommun har tillstyrkt den slutliga överenskommelsen. Kommunstyrelsen i Tjörns kommun har tillstyrkt överenskommelsen, kommunfullmäktige skall behandla frågan i slutet av november. Överenskommelsen kommer därefter att remissbehandlas innan regeringen lägger fram förslag om bl.a. lånegarantier för vägutbyggnaderna. Kommunikationsdepartementet. Det är inte nu möjligt att svara på frågan när ett eventuellt bidrag till motorvagnsanskaffning kan beslutas och om det kräver riksdagens godkännande. Jag vill i sammanhanget påpeka att bidragsfrågan också är avhängig ett ställningstagande till om den nu träffade slutliga överenskommelsen överensstämmer med den preliminära överenskommelsens syften. Regeringens bedömning av detta ingår i beredningsarbetet. Mot denna bakgrund kan jag alltså inte nu ge besked om och när ett bidrag till motorvagnsanskaffning för Västtåg kan utbetalas.
Herr talman! Jag vet att det var en interpellationsdebatt här i torsdags, men det visste jag inte att det skulle bli när jag ställde min fråga. Däremot är jag något förvånad. Det brukar nämligen ofta var på det sättet att när både en interpellation och en fråga föreligger, brukar de besvaras samtidigt. Men kommunikationsministern har säker skäl till att det inte blev så den här gången. Låt mig kommentera svaret. Det är naturligtvis omöjligt för kommunikationsministern att veta varifrån alla riksdagsledamöter är. Men det borde framgå av min fråga vad det handlar om. Jag tycker att svaret är Göteborgscentrerat. Jag säger till kommunikationsministern som jag brukar säga när jag har överläggningar med partivänner och politiska motståndare i Göteborg: Jag vägrar att bli betraktad som den fattige kusinen från landet. Jag har ställt frågor som rör trafiken mellan Det är fler än Göteborgs kommunförbund som är inblandade i dessa frågor, nämligen länstrafikbolagen i Västsverige. Jag har talat om Västsverige, inte om Göteborgsregionen, i motsats till vad som stod i interpellationen. Men tredje stycket i det skrivna svaret är ordagrant taget från interpellationssvaret, så det kan förklara detta svar. Västsverige har kommit överens. För att citera en känd industriman vill jag säga att det där snyter man inte ur nästan på en kafferast direkt. Men för varje månad som går, utan att de statliga medlen betalas ut, ökar risken för att det som är så viktigt, nämligen bra förutsättningar för en bra kollektivtrafik, inte fullföljs. Det är det som frågan gäller. Jag skulle vara glad om kommunikationsministern började fundera över om riksdagens godkännande behövs. Det är ju bra att veta hur ni i regeringen formellt skall gå till väga, när ni berett ärendet färdigt, så att det inte tar två månader till innan pengarna kan komma Västsverige till del.
Herr talman! Det är inte jag, Arne Kjörnsberg, som bestämmer om frågesvar skall lämnas tillsammans med interpellationssvar, eller inte. Det avgörs, såvitt jag förstår, av kammarkansliet. Jag har verkligen ingen som helst anledning till att försöka få två debatter i ärendet, utan jag hade gärna sett att vi hade kunnat ha denna debatt samtidigt med interpellationsdebatten. Men nu har vi denna debatt i dag, och det är väl gott nog. Arne Kjörnsberg tycker med all rätt att han inte vill bli behandlad som någon kusin från landet. Det är bara så, Arne Kjörnsberg, att exakt samma princip som är under utredning måste prövas även i den här frågan. I den ursprungliga överenskommelsen om Västtåg, skulle Västtågsmedlen användas till investeringar i stationer utmed banorna, i första hand i den här regionen. I den slutliga överenskommelsen har detta ändrats till att gälla ett bidrag till motorvagnsanskaffning. Det är den förändringen som eventuellt kan komma att kräva riksdagens godkännande. Min och regeringens ambition är att så fort som det över huvud taget är möjligt, med hänsyn till de ramar som vi har fått av riksdagen, betala ut dessa och alla andra medel som riksdagen anslagit för kollektivtrafiksatsningar. Den ambitionen har varit vägledande för oss i hela detta arbete. Det vi har väntat på är att man i regionen skulle komma överens. Det har man nu gjort, även om det fortfarande finns ett antal frågetecken när det gäller gränserna för avgiftsupptagningen i Göteborgsregionen. Men regeringens och regionens ambition tror jag är exakt lika, nämligen att vi vill komma till skott så fort som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Herr kommunikationsminister, det var den fattige kusinen från landet som jag inte ville bli betraktad som. Detta sagt i marginalen. Jag citerar mig själv efter många och långa debatter med företrädare för Göteborgsregionen. Det finns nämligen sådana tendenser där, och jag anade sådana även här och då blev jag något stött i kanten. De olika länstrafikbolagen, kommunerna och landstingen har kommit överens. Det har varit utomordentligt besvärligt. Jag är säker på att kommunikationsministern vid närmare eftertanke kan förstå min rädsla för risken att detta projekt spricker, ju längre tid som drar i väg. För kollektivtrafikens och miljöns skull är det viktigt med ett snabbt besked. Kommunikationsministern säger ju, vilket jag inte har någon anledning att misstro, att man är beredd att arbeta för högtryck. Det uppskattar jag, och jag hoppas att det innebär kort tid.

Herr talman! Anita Jönsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tidigarelägga underhåll och investeringar inom järnvägssektorn vid TGOJ i Malmö. Jag vill inledningsvis hänvisa till mitt svar till Som framgår av detta svar är det för tidigt att säga hur stora neddragningar som kan bli aktuella vid de olika verkstäderna. skall SJ bedriva verksamhet på företagsekonomiska grunder. Regering och riksdag lägger endast fast de övergripande målen för SJ. Beslut om tidigareläggning av underhåll eller investeringar fattas därmed av SJ. SJ:s beslut påverkas givetvis av möjligheten att erhålla bidrag för att tidigarelägga beställningar på rullande materiel etc. SJ har nyligen anmält sitt intresse för bidrag från AMS för att tidigarelägga vissa beställningar som kan komma att påverka orderläget vid TGOJ:s verkstäder. Jag kan mot denna bakgrund inte medverka till att tidigarelägga underhåll och investeringar inom järnvägssektorn vid TGOJ i
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Tyvärr har jag inte Roland Sundgrens svar skriftligt, men jag lyssnade på debatten så jag vet ungefär vad kommunikationsministern svarade. Anledningen till min fråga är att jag gjort ett arbetsplatsbesök på TGOJ i Malmö. Vid det besöket framkom att man var mycket bekymrad över orderingångens utseende, framför allt för de närmaste två åren, därför att man har minskade medel för både underhåll och investeringar. Samtidigt ser man, bortom de här åren, ett stort underhåll. Man visade också på att de stora investeringar som görs inom järnvägssektorn på det rullande materielet måste vara av sådan standard att folk är villiga att åka dessa tåg. Man påvisade att det finns vagnar från 1970 och 1980-talet som det på ett tidigare stadium skulle kunna investeras i, för att därmed behålla den kompetens och kunskap som finns i företaget. Det som är oroväckande är att vi under innevarande lågkonjunktur inte tar till vara de möjligheter till kunskap som finns i dessa företag. När konjunkturen vänder måste vi kanske gå utanför våra egna gränser för att återigen kunna investera i den här typen av verksamhet. Svaret som jag fått av kommunikationsministern är något defensivt när han säger att han inte kan medverka till att tidigarelägga underhåll. Vi måste på olika sätt försöka hitta lösningar på den arbetslöshetssituation som råder genom att finna bra investeringar för framtiden. Det tycker jag det här företaget påvisar.
Herr talman! Jag vill gärna säga till Anita Jönsson att jag alltid blir lika irriterad över den sista meningen som kommer som ett svar på den fråga som ställs. Man säger att jag därför inte kan göra något. Betoningen skall vara: ''Jag kan mot denna bakgrund inte medverka till - -.'' Men därmed är det inte sagt att det inte finns andra som arbetar för detta. Men det är inte min roll att göra det. Jag har bl.a. varit med om att ta fram den miljard extraanslag för tidigareläggningar av de olika affärsverkens investeringar. Det är min roll. Jag vet att det där finns ett antal hundra miljoner kronor kvar. Jag vet också att SJ har ansökt om sådana pengar för en tidigareläggning. Nu vet jag inte om det gäller just de vagnar som Anita Jönsson nämner. Men min roll är alltså inte att påverka den processen utan att se till att det finns resurser tillgängliga för affärsverken, just för att överbrygga konjunktursvackor och se till att kompetens kan behållas som annars skulle gå förlorad. Jag vill inte hålla med Anita Jönsson om att slutsatsen är att jag är likgiltig eller defensiv. Tvärtom! Jag tror att det är viktigt att SJ har modern och upprustad rullande materiel. Här finns ett antal olika projekt som jag för egen del hoppas att SJ skall kunna rusta upp. Det handlar bl.a. om ett antal sovvagnar som fortfarande behövs för att kunna upprätthålla linjen Gävle--Falun-- Vi är väl medvetna om dessa frågor. Men det är inte min roll att ta hand om detaljfrågorna. De ligger efter ett beslut i denna kammare hos SJ. Vi har sett till att det finns pengar för upprustning. Sedan är det myndigheterna som skall fatta detaljbesluten.
Herr talman! Jag är väl medveten om att upphandlingarna sker affärsmässigt.

Här går man ut och marknadsför sig på den europeiska marknaden. Det finns ett par projekt där man väntar på svar. Samtidigt finns det en risk att dessa projekt kan gå förlorade därför att investeringarna hos SJ är så pass små. Jag tolkar det som positivt att Mats Odell försöker på sitt sätt att inom sitt område arbeta för att behålla jobben.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder så att SJ upphör att registrera tågresenärer. Regering och riksdag skall endast fastställa de övergripande målen för SJ:s verksamhet. Detta innebär bl.a. att SJ självt fattar beslut om biljettbokningsrutiner m.m. Enligt uppgift från SJ krävs inte att kunden uppger personnummer vid beställning av biljett mot postförskott. Vid beställning av biljetter som skickas direkt till kunden mot efterskott krävs dock personnummer. Det är mot denna bakgrund inte aktuellt att vidta några åtgärder med anledning av Sigge Godins fråga.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om det gör mig en aning konfunderad. Integritetsfrågorna är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Det finns människor som blir kränkta av att behöva uppge personnummer i tid och otid. Jag tycker, precis som den kvinna detta handlar om, att personnummer skall användas i verkligt viktiga verksamheter, inte för att registrera resande. Låt mig berätta vidare på historien. När denna kvinna inte kunde få sin biljett hemskickad, sände hon ett bud till Härnösand och bad honom att köpa hennes biljett, vilket han också gjorde. Före honom i kön stod en man som skulle beställa en julresa till sig och sin fru. Då sade personalen att han inte kunde få lämna sin beställning utan personnummer. Han lämnade sitt personnummer. Men då sade personalen att det inte räckte utan att de behövde hans frus personnummer också, trots att mannen i fråga skulle gå till stationen och hämta biljetten. Mannen kom naturligtvis inte ihåg sin frus personnummer och fick gå hem med outrättat ärende. SJ i egenskap av ett modernt trafikföretag borde inse att företaget skall handskas vettigare med kunderna. Jag ställer mig frågande till att SJ skall klara detta självt och att regering och riksdag fattar beslut om de övergripande målen. Menar kommunikationsministern att integritetsfrågorna är så oviktiga för regeringen att detta inte skall tas på fullt allvar? Skall inte frågan ställas om SJ skall ha ett annat bokningssystem med ett enklare förfaringssätt?
Herr talman! Jag tror faktiskt att det föreligger någon typ av missuppfattning i Sigge Godins fråga. Kunden har troligtvis beställt en biljett till sin hemadress mot efterskott. Kunden vill alltså ha kredit av SJ. Det är inte så att kunden behöver kredit om han beställer mot postförskott. Vid den här typen av efterskott kräver SJ av uppenbara kreditgarantiskäl att få en sådan uppgift. Det kan vara fråga om en kredit på flera tusen kronor om flera familjemedlemmar skall resa. Därför krävs personnummer vid beställning mot efterskott. Det krävs däremot inte vid beställning mot postförskott, vilket framgår av Sigge Godins fråga. Men postförskott är ovanligt eftersom det är dyrt och omständligt både för kunden och för SJ. Men frågan är väl närmast, Sigge Godin, om en kreditupplysning är integritetskränkande. Det är den frågan vi måste ta ställning till. Det här handlar om, såvitt jag förstår, att SJ när man skickar ut biljetter, utan någon säkerhet, med post till bostadsadresser för olika resenärer, också vill veta personens nyckel för att få betalt. SJ får brottas med frågan om detta är så pass integritetskränkande att SJ förlorar resenärer till ett annat trafikslag som inte är så noggrann i sin kreditbedömning.
Herr talman! Jag önskar att det var så. Men till saken hör att kvinnan inte har informerats om detta förhållande när hon försökte beställa en biljett per telefon. Hon har bara fått veta att när hon inte ville lämna sitt personnummer kunde hon inte köpa biljett per telefon. Det intressanta är att det går till på samma sätt när man går till järnvägsstationen och försöker köpa biljett. Jag har ingen anledning att tro att kommunikationsministern är felinformerad. Jag tror att personalen är dåligt informerad. De vet inte att de skall skilja på de olika sakerna. Därför behandlar de kunderna på detta sätt. Men ytterst handlar det hela om den fråga jag ställde tidigare. Anser kommunikationsministern att dessa integritetsfrågor är så ointressanta att det inte är värt för regeringen att fundera över att ta ett resonemang med SJ?
Herr talman! Jag anser att integritetsfrågorna är mycket viktiga. Jag anser också att detta i första hand är en fråga mellan kund och leverantör. Jag tycker att kunderna alltid skall informeras om i vilket syfte personnummer skall användas. Anser kunden inte att detta är ett tillräckligt gott syfte får han avstå från affären eller göra på något annat sätt. Men i detta fall har SJ fått denna fråga delegerad till sig. Men, Sigge Godin, jag skall ta ett samtal med SJ och fråga vad som är bakgrunden till att man gör på det här sättet. Om det inte är fråga om en kreditförsäljning, är det naturligtvis betydligt svårare att hitta argument för att SJ skall efterhöra personnumret för den som vill köpa en biljett.
Herr talman! Jag har följt dessa frågor ganska mycket här i riksdagen. Det är bekant att Riksförsäkringsverket har velat göra mycket stora registreringar av människor och att AMS just nu gör sådana. När även SJ har ett sådant system blir det en registreringshärva som inte är nödvändig. Man skulle kunna skilja ut olika inslag för vilka man tillämpar ett annat bokningssystem, och en uppföljning skulle kunna ske. Jag kan mycket väl förstå att det när man i efterhand kräver människor på kostnaden för en biljett som de fått via brevlådan finns en del som inte vill betala sin biljett och att man då för enkelhetens skull kanske måste tillgripa personnummer. Men visst vore det positivt om SJ kunde ha så väl utbildad personal att vi inte skulle behöva föra en debatt om detta i Sveriges riksdag. Jag känner för de människor som reagerar mot att i tid och otid tvingas lämna ut sitt personnummer. Vi kommer kanske inte så långt i kväll i detta sammanhang. Också jag får väl forska vidare i dessa frågor. Den person som jag talat med är mycket seriös, och hon är dessutom mycket aktiv politiker. Jag tror inte att hon far med osanning. Hon har kanske inte fått rätt information hos SJ.

Fru talman! Den 8 oktober antog FN:s generalförsamling enhälligt en resolution, som innebar att alla förbud eller restriktioner mot Sydafrika när det gäller handel, investeringar, finansiering, resor och transporter upphävdes. Ett undantag gjordes: det tidigare rekommenderade oljeembargot föreslogs upphöra att gälla när det inrättade övergångsrådet blivit operationellt. Detta historiska beslut hälsades med kraftiga applåder från de närvarande deltagarna i församlingen. Vad vi applåderade var naturligtvis att den nu pågående demokratiseringsprocessen i Sydafrika -- genom besluten i det sydafrikanska parlamentet att allmänna och fria val skall hållas den 27 april nästa år och genom inrättandet av ett övergångsråd -- nu i praktiken har avskaffat apartheidsystemet. Det är ett oerhört destruktivt system, som har förorsakat landets svarta befolkning svåra lidanden och skapat stora ekonomiska och sociala skillnader mellan landets olika invånare. Som ett bevis på sina stora och avgörande personliga insatser för att göra dessa beslut möjliga och för sina ansträngningar att åstadkomma en fredlig övergång till demokrati i Sydafrika kommer president de Klerk och Nelson Mandela i år att tilldelas Nobels fredspris. Överenskommelsen om upprättandet av övergångsrådet, som träffades den 7 september i år i Sydafrika, ledde till att den svenska regeringen beslutade att avskaffa handelsförbudet mot I det betänkande som vi nu debatterar tillstyrker utskottet förslaget i regeringens proposition om att också upphäva lagen om förbud mot investeringar. För att den nu påbörjade demokratiska utvecklingen skall lyckas är det nödvändigt att omvärlden är beredd att genom ekonomiskt samarbete bidra till att revitalisera den sydafrikanska ekonomin. Genom dagens beslut kan nu även Sverige lämna sitt bidrag till den ekonomiska utveckling som är nödvändig för att stabilitet och fortsatta framsteg på vägen mot demokrati under fredliga former skall kunna garanteras. Sveriges exportråd kommer nu att med stöd av regeringen upprätta ett handelskontor i Johannesburg. Detta bidrar också aktivt till att stärka våra handelsförbindelser. Men redan 1991 startade Näringslivets internationella råd managementutbildning för svarta småföretagare i Sydafrika. Den första utbildningskonferensen hölls i Sverige med deltagare från tjänstesektorn och handeln. År 1992 flyttades utbildningen till Sydafrika, och under de två senaste åren har man i samarbete med Swedecorp utbildat 240 deltagare. Detta är ett bra exempel på hur vi genom att stödja och uppmuntra den fria småföretagarverksamheten i Sydafrika bidrar till ett pluralistiskt samhälles framväxande. Fru talman! Vägen mot demokrati är ofta svår och dramatisk, men den 17 oktober togs ytterligare ett steg mot demokrati i Sydafrika. Då undertecknades avtalet av landets politiska majoritet, i vilket bl.a. de s.k. svarta hemländerna upplöses och landets svarta majoritet ges politiskt inflytande efter 300 år av vit dominans. Genom denna överenskommelse kommer också en ny försvarsmakt och en ny polisstyrka att skapas. Alla de olika militära och paramilitära styrkor som kontrolleras av en politisk organisation skall smältas samman till en nationell styrka. Den skall innefatta både ANC:s och PAC:s väpnade grenar. USA:s beslut att nu slopa sina sanktioner mot Sydafrika innebär också att lån ur den internationella valutafonden blir möjliga att ge även till Sydafrika. Fru talman! Alla dessa faktorer inger ändå hopp om att vi snart kommer att få uppleva ett Sydafrika byggt på demokratiska principer. Det är med särskilt stor glädje som jag nu yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Få platser på jorden har som Sydafrika, årtionde efter årtionde, fångat vår uppmärksamhet och väckt -- också i våra svenska sinnen -- starka känslor av avsky för förtryckarna och respekt och beundran för dem som stått rasister och bödlar emot och aldrig gett upp i kampen för människovärde och frihet! När jag som student bestämde mig för att engagera mig politiskt i den liberala student och ungdomsrörelsen var det inte minst de unga liberalernas oreserverade motstånd mot alla diktaturer -- vilken färg deras fanor än bar -- som avgjorde mitt politiska val. De unga liberalerna ställde redan då, utan sidoblickar på västvärldens s.k. ekonomiska och militärstrategiska intressen, rasistregimen i Sydafrika vid skampålen och begärde de svenska medborgarnas och statsmakternas engagemang och medverkan i kampen för de förtrycktas frihet. När Ola Ullsten frågade mig om jag ville bli handelsminister i hans regering, nämnde han särskilt att uppgiften att sätta stopp för svenska nyinvesteringar i Sydafrika ingick i uppdraget. Det målet sökte regeringen i första hand uppnå genom en överenskommelse med det svenska näringslivet. När den vägen visade sig vara oframkomlig tillkom lagen om investeringsförbud i Sydafrika. För den lagen röstade alla partier i riksdagen, med undantag av Moderata samlingspartiet. Sverige att gå i spetsen för ekonomiska sanktioner mot apartheidregimen. Sverige kom att åberopas som exempel av dem som i andra länder ville medverka till att ekonomiskt isolera Sydafrika. Den svenska lagen studerades flitigt, bl.a. av dem som i den amerikanska kongressen tog initiativ till och genomdrev beslut om ekonomiska sanktioner. År 1987 tillkom beslutet om svenska handelssanktioner mot Sydafrika. Det beslutet hade inte varit lika lätt att vinna gehör för. När kravet på sådana sanktioner först ställdes av Centern men mötte motstånd både från den socialdemokratiska regeringen och från Moderata samlingspartiet. För socialdemokraternas del gällde motståndet främst om sådana sanktioner var förenliga med svenska åtaganden enligt GATT. När regeringen kommit till klarhet på den punkten kunde riksdagsbelutet fattas med bred majoritet, dvs. av samtliga partier med undantag av Moderata samlingspartiet. Breda majoriteter i riksdagen har också stött andra former av sanktioner, som t.ex. Det är väsentligt för mig att få understryka att sanktionspolitiken aldrig har varit ett självändamål. Sanktionernas syfte har varit att skada apartheidregimen, att isolera den internationellt och undergräva dess trovärdighet, också bland den del av den vita befolkningen i Sydafrika som har gett den sitt stöd. Men för oss som har stött sanktionspolitiken har det alltid stått klart att den direkt och indirekt också har drabbat de breda befolkningsgrupperna i Sydafrika. Det har inte gått att förhindra. Därför har också en grundläggande förutsättning för sanktionerna varit ANC:s klara ställningstagande för sanktionspolitiken. Kampen mot apartheidregimen har först och sist försts av de breda befolkningsgrupperna inom Sydafrika. Det är deras kamp -- en kamp som krävt alldeles för många offer -- som nu krönts med framgång. De svartas ledare har visat ett mod och en resning som väckt en hel världs beundran. En man -- Nelson Mandela -- står som symbol och en samlingspunkt för alla dem som ofta under outsägliga lidanden äntligen vunnit avgörande framgångar. Till det glädjande hör att också vita liberaler medverkat i denna kamp. Sanktionspolitiken har varit omvärldens sätt att markera sitt avståndstagande från apartheidregimen och ge ANC och andra som motsatt sig regimen sitt stöd. På så sätt har sanktionspolitiken bidragit till friheten för de förtryckta. Vi som ställt upp för denna politik kan i dag känna en inre glädje över detta. Nu behövs inte sanktionerna längre. Demokratin och frihetssträvandena i Sydafrika har segrat. Sydafrika -- detta stora underbart vackra land med sina många fantastiska människor -- har övervunnit mörkret och kan gå en ljusnande framtid till mötes. Men Sydafrikas väg till inre fred, demokratisk stabilitet och ekonomiska framsteg -- som nu kan komma alla medborgare till del -- förblir lång. Sveriges engagemang för Sydafrika får därför inte ta slut med det beslut vi i dag skall fatta om upphävandet av sanktionspolitiken. Nu är tiden inne för oss att konstruktivt medverka till att bygga ett nytt och bättre Sydafrika.

Fru talman! Vi kan naturligtvis här diskutera vad som har lett fram till dagens demokratiseringsprocess i Sydafrika. Jag är helt övertygad om att den inre utvecklingen varit helt avgörande för apartheidsystemets sammanbrott. Huruvida sanktionspolitiken har påverkat eller inte får historien utvisa. Det är i dag viktigt att vi glädjer oss åt den utveckling som nu sker och ser framåt: Hur kan vi på bästa sätt stödja den process som nu rullar på?

Fru talman! Det är mycket positivt och på många sätt glädjande att vi nu har kommit fram till det datum, eller den dagen, när vi kan avskaffa de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika. Det är också positivt att de två som är ledare för den nu pågående demokratiska processen i Sydafrika har utsetts till årets fredspristagare, dvs. Nelson Mandela och F. W. de Klerk, vilket Inger Koch också nämnde. De männen behöver verkligen välgångsönskningar och stöd för att lyckas i sitt svåra arbete. Vi har under många år med vemod och avsky kunnat följa apartheidpolitikens negativa konsekvenser. Många människor i Sydafrika har levt och lever ännu som flyktingar i sitt eget land. Spädbarnsdödligheten, som är ett mått på ett lands välfärd, har t.ex. varit flera gånger högre för den svarta befolkningen än för den vita. Mänskliga rättigheter och situationen över huvud taget för den svarta befolkningen har inte varit och är fortfarande inte vad den borde vara. Som jag uppfattar situationen är den demokratiska tråden mycket skör. Men där finns också en kraft och en vilja att åstadkomma en demokratisk stat och att ta sig igenom den på många sätt jobbiga process som man nu är inne i. Därför är det bra att just nu kunna häva de ekonomiska sanktionerna. Som jag ser det måste ett upphävande av sanktionerna mot Sydafrika kopplas till just utvecklingen mot demokrati, och i detta fall ANC:s egen önskan. Det är bra att vi i Sverige har kunnat motstå de påtryckningar från olika håll som velat upphäva sanktionerna vid en tidigare tidpunkt. Att de ekonomiska sanktionerna hävs kan stärka landets ekonomiska tillväxt och utveckling men också ge ökat utrymme för näringsliv samt innebära kulturellt och på annat sätt utvecklande utbyte. Fru talman! Det är bl.a. genom ekonomisk tillväxt som de stora sociala behoven kan tillgodoses och förväntningar på bättre levnadsvillkor mötas. Men för det krävs också en annan människosyn, som handlar om människors lika värde. Fru talman! Tiotusentals människor har mist livet i politiskt våld i Sydafrika. Det måste bli ett stopp för det. Jag tycker att det är bra att vampenembargot mot Sydafrika kvarstår. Det finns tillräckligt med vapen i det landet. Man jag kan inte låta bli att i sammanhanget uttrycka min förvåning över att Zulufolket får ha vapen när det inte är tillåtet för den övriga befolkningen. FN har en nyckelroll i valarbetet i Sydafrika. Vi i Kds anser att FN verkligen måste ta på sig den rollen med allt vad det innebär. Valet, som vi alla ser fram emot, måste bli lugnt och utföras på ett demokratiskt, värdigt och moget sätt. Det gäller också hela den procedur som leder fram till valet. Det kommer att krävas många människor för valarbetet. Vi i Sverige måste vara beredda att ställa upp vare sig det gäller att utbilda eller övervaka. Men FN måste ta på sig en samordnande roll i det arbetet. Här handlar det verkligen om förebyggande arbete. Fru talman! Den civiliserade och demokratiska världen måste ge de demokratiska krafterna det moraliska stöd som krävs så att destabiliserande extrema krafter inte får den sytrka och utbredning de så hett önskar. Genom ekonomiska medel stöder Sverige valprocessen fram till den 27 januari 1994. Men samtidigt måste vi nu planera för hur vi skall stödja den sköra demokratin i fortsättningen. Vi som under många år på olika sätt försökt stödja den demokratiska processen har även efter valdagens fastställande ett moraliskt ansvar att utveckla något vettigt av det satsade engagemanget och de satsade ekonomiska medlen. Mordet på ANC-ledaren Chris Hani, som blivit något av fredens och frihetens symbol i Sydafrika, visar hur skör demokratin är och hur svårt det är att få en grogrund för den där den tidigare inte funnits. Marken måste noga förberedas för att demokratin skall få ett fotfäste. Här har vi fortfarande en mycket stor uppgift att påverka demokratiprocessen. Det är viktigt att vi blir lika aktiva i den uppgiften som vi tidigare varit när det gällt att införa och vidmakthålla de sanktioner som vi i dag föreslår skall avskaffas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Som bl.a. framgått av Alf Wennerfors och Peeter Lukseps särskilda yttrande till utrikesutskottets betänkande kan man diskutera om den förda sanktionspolitiken varit framgångsrik. Jag tror att den varit det ur politiskt synpunkt och att den definitivt åstadkommit en ''wind of change'' och att vi är där vi är i dag. Men som f.d. sydafrikansk företagare kan man konstatera att sanktionspolitiken medfört en arbetslöshet som nästan kan ha äventyrat den demokratiska processen. Mitt företag tvangs att slå igen, vilket ställde en arbetsstyrka på 3 000 anställda på bar backe. Då förstår man de problem som sanktionspolitiken medfört. Vad som vid den tiden speciellt upprörde mig var följande. Den väl fungerande fackföreningen -- vilket var en fördel framför andra Sydafrikanska företag -- reagerade naturligtvis negativt och åkte till Stockholm för att få tala med sina kolleger inom fackföreningsrörelsen och med regeringen. Man ville över huvud taget inte träffa dem. De fick inte framföra sina synpunkter. De fick åka hem och meddela detta till alla de tusentals anställda som inte hade något jobb. Det var en svår tid. Jag tror att tiden nu är inne att Sverige och andra länder som har stött sanktionspolitiken lämnar sina bidrag för att få industriinvesteringarna att skjuta fart igen i Sydafrika. Man får inte glömma att dagens arbetslöshet i Sydafrika är astronomiska 40--45 %. Vi mår illa och går i taket när vi hos oss själva har en arbetslöshet på 10 %, men här är den över 40 %. Det är en katastrof. Därför måste vi hjälpa till så mycket vi kan. När jag i en interpellationsdebatt i vår diskuterade denna fråga kände jag att det fanns en förståelse från regeringen för att hjälpa till med detta. Tyvärr har ingenting hänt. Regeringen visar ingen större dådkraft då det gäller att presentera exportfrämjande åtgärder för Sydafrika. Det verkar som att UD mer bemannas av försiktiga byråkrater än av kreativa marknadsförare. Resultatet kan man delvis avläsa i att vi ligger hästlängder efter konkurrentländer som t.ex. Finland. Dagens svenska export till Sydafrika är på årsbasis ca 200 miljoner medan den finska är av storleksordningen 1,2 miljarder. Denna skillnad förklaras säkerligen till stor del av att finnarna släppte sina sanktioner för två år sedan. Vi har kommit på efterkälken, vilket inte minst vår exporterande skogsindustri känner av. Nu gäller det att hjälpa den att komma i fas igen. Ett ljus i mörkret är att Exportrådet har öppnat ett kontor i Johannesburg i dagarna. Jag tror tyvärr inte att det var exportrådets eget initiativ, utan Från experthåll framhåller man att det är viktigt att Sydafrika definieras som ett u-land enligt OECD regler och Helsingforsavtalet och att man kommer under en bruttonationalprodukt på 2695 US-dollar per innevånare. Vid detta magiska tal får man nämligen fördel av mjuka lån som löper på tio år utan amortering och ränta. Tyvärr, och egendomligt nog, får mjuka lån inte användas för kommersiella investeringar. Det är just sådana som behövs i dagens läge. Det är bara att hoppas att kohorten av UD:s jurister kan finna en finländsk väg ut ur alla dessa diplomatiska labyrinter som försvårar våra hjälpambitioner. Egendomligt nog är det lättare att hjälpa ett u-land som Sydafrika med mjuka lån om det gäller infrastrukturella projekt som kraftförsörjning och uppbyggnad av nya telefonnät. Tyvärr hjälper inte detta dem som verkligen behöver det, nämligen småföretagen, utan det är storföretag som ABB och Ericsson som tar hem spelet på samma sätt som t.ex. i Kina. Swedfund och Swedecorp i all ära, det är dock genom exportkrediter och investeringskrediter från EKN som svenska företag i dag kan få reell hjälp. Tyvärr har regeringen inte lyckats få fart på EKN som snärjer sig fast i konventioner och instruktioner. De har bl.a. ambitionen att inte gå med förlust. I dessa svåra tider med en gigantisk arbetslöshet borde Exportkreditnämnden kunna få ta risker, speciellt som företagen själva har självrisker på 5--10 %. Jag tror därför att det gäller för Europaministern att titta på dessa saker. Det gäller att inte bara tänka på Europa utan även på Afrika. Det är mycket av snusförnuft som skall gälla när man skall hitta åtgärder som kan få fart på den svenska exporten. UD måste försöka att komma ifrån den snårskog av bestämmelser och konventioner som reglerar stöden till ett u-land. Vi hoppas att Sydafrika kommer att anses vara ett u-land. Detta är svår materia att hantera. Därför förslår vi i Ny demokrati i vår motion att det görs en snabbutredning av en enmansutredare som kan föreslå åtgärder för att hjälpa den svenska industrin att återetablera sig i Sydafrika. Vi hoppas att utredaren inte blir en trött juridiskt utbildad diplomat utan en ung aggressiv marknadsförare som verkligen vill åstadkomma något. Om Europaministern lyckas med detta hoppas vi att vi även får kalla honom Afrikaminister. Låt mig slutligen säga några ord om ANC och bidragen dit. Jag har läst i tidningarna att ANC inte har förbrukat 37 miljoner av stödet för 1992/93. Därför finns det kanske risk att även innevarande års stöd fryser inne. Jag kan inte tänka mig ett mer lämpligt sätt att använda dessa ursprungligen öronmärkta ANC-pengar än att hjälpa svenska företag att etablera sig i Sydafrika och på detta sätt skaffa fram nya jobb.

Fru talman! Få frågor har väckt det svenska folkets engagemang som motståndet mot apartheidpolitiken. Jag känner personligen många människor som fått sin politiska medvetenhet väckt genom just avskyn mot apartheidpolitiken. Vi har kunnat se hur en politik som syftar till orättvisor mellan människor och där människor inte har lika värde har tillämpats till sin fulländning just i Därför har vi i Sverige och runt om i världen arbetat på olika sätt för att motarbeta apartheidpolitiken. Just sanktionspolitiken har varit ett mycket viktigt medel både för att visa vår avsky för Sydafrikas regim och för att konkret visa hur omvärlden tar avstånd från kontakter med ett land som behandlar sina egna medborgare på det sätt som man har gjort i Sydafrika. Därför är det en stor glädje för mig och Vänsterpartiet -- liksom, vad jag förstår, även för hela Sveriges riksdag i full enighet -- att vi i dag kan fatta beslut om att låta sanktionerna upphöra utom när det gäller olja och vapen. FN:s beslut att rekommendera medlemsstaterna på detta område är viktig vägledning för oss. Jag tror att Nelson Mandela själv inte bara symboliserar motståndet mot apartheid utan även den mänskliga värdighet som har funnits, och finns, i just motståndet. Det fredspris som man har beslutat tilldela president de Klerk och Nelson Mandela är ett viktigt pris. Det markerar det som Nelson Mandela och ANC gjort, men det markerar framför allt för framtiden hur ett pris inte skall vara en bekräftelse på vad som har gjorts. Det skall vara en bekräftelse på vad som behöver göras i framtiden i Sydafrika för att ena ett folk och få människor med olika etnisk bakgrund att fungera tillsammans. Det är helt klart att sanktionerna har haft ett stort värde i kampen mot apartheid. Därför är det märkligt att t.ex. moderaterna i sitt särskilda yttrande kan ta upp och ifrågasätta det. Det är väl omvittnat, inte bara från ANC utan även från många andra krafter, hur man har uppfattat sanktionspolitiken som ett stöd emot apartheid. När vi nu lämnar fasen med sanktionspolitiken för att på ett annat mycket konkret sätt visa vårt stöd för dem som arbetar inne i Sydafrika, utgör valet den 27 april ett viktigt datum. Där kan Sverige, som vi förbundit oss att göra, ställa upp med valövervakare. Men det räcker inte. Vi har viktiga erfarenheter som vi bör dra lärdomar av. Jag tänker t.ex. på Angola där det också fanns internationell övervakning, men i alldeles för liten skala. Man såg inte heller till att avväpna de militära krafter som var emot valet. Därför är det viktigt att valövervakningen sker på ett massivt sätt och inte bara koncentreras under en kort tid. Vi har också erfarenheter från Namibia där det fanns 3 000 valövervakare. Om vi skall överföra det till Sydafrikas befolkning landar vi på en siffra på 20 000--25 000. Internationella juristkommissionens slutsats är just att det krävs ett mycket massivt stöd för att valet skall kunna genomföras utan att det blir våldshandlingar. Erfarenheterna hittills visar att varje steg mot demokrati har följts av våldshandlingar. Processen mot demokrati går inte så enkelt i ett land som är fyllt av våld och motsättningar. Vi vet t.ex att när man hade tagit viktiga förhandlingssteg mördades Chris Hani på påskafton 1993. Vi vet också att bara sedan 1990 har ungefär 10 000 människor mördats genom politiskt våld. Vi vet att varje steg i processen har följts av politiskt våld. Därför är det oerhört väsentligt att vi ger vårt stöd till den demokratiska processen och inte stannar upp på grund av det politiska våldet. Ett annat avgörande sätt för oss i Sverige att visa att vi stöder den demokratiska processen i Sydafrika är att fortsätta stödet till ANC fram till valdagen. Man kan inte betrakta ANC som vilket parti som helst som klarar sig på de reguljära vägarna. Därefter är det självklart att Sverige måste fortsätta stödet i nya former till de organisationer som arbetar för att förbättra människors hälsa, för att ge utbildning och för att på olika sätt hjälpa de fattiga att komma upp till en människovärdig nivå. Arbetet måste alltså fortsätta efter valet och inte ta slut i och med det. Jag vill understryka vad några gäster som vi hade här i riksdagen förra veckan sade. Det var ordföranden och vice ordföranden från hembiträdenas fackliga organisation, Domestic workers. De betonade att det är nu, i samband med valet och efter valet, som omvärldens stöd till de krafter som vill verka för att demokrati och utveckling kommer till stånd är viktigt. Det får inte stanna vid internationella uttalanden. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till hemställan i betänkandet från utrikesutskottet och understryka vikten av att Sveriges stöd till ANC och de demokratiska krafterna i Sydafrika inte avstannar.

Fru talman! Vi socialdemokrater står också bakom hemställan i utrikesutskottets betänkande. Få frågor har haft ett så stort stöd hos den överväldigande majoriteten av det svenska folket som den svenska Sydafrikapolitiken och de sanktioner som Sverige har stått för. De sanktionerna har haft en stor betydelse. De har också haft ett brett stöd i Sydafrika.

Det har också haft betydelse. Det faktum att Sverige på ett konsekvent sätt har hävdat denna linje har haft betydelse för andra viktiga länders ställningstagande. Jag tänker särskilt på den roll som USA:s sanktioner har spelat.

Detta rasistiska system -- apartheidsystemet -- har varit unikt. Det har medfört oändligt mycket lidande i Sydafrika. Riskerna för att den demokratiska processen inte skall kunna fullföljas finns fortfarande, men det har gjorts mycket stora och väsentliga framsteg. Det är viktigt att också understryka att vår vaksamhet måste vara stor. I utrikesutskottets utlåtande nämns inte bara att det vapenembargo som FN:s säkerhetsråd har beslutat om skall kvarstå. Det finns också ett uttalande om det oljeembargo som beslutats av FN:s generalförsamling. Utskottet förutsätter att regeringen noga bevakar den svenska efterlevnaden av generalförsamlingens rekommendation och har beredskap för att med kort varsel föreslå erforderliga lagstiftningsåtgärder om det skulle visa sig att svenska företag inte hörsammar rekommendationen. Det vore av intresse att få statsrådet Dinkelspiels kommentarer på just denna punkt, framför allt med hänsyn till vissa av de inlägg som har gjorts här i debatten. Det är kort tid fram till valet i Sydafrika. I går beslutade vi i den svenska AWEPA-gruppen här i riksdagen -- den har betydligt mer än 100 medlemmar -- att vi skall bevaka inte bara själva valet utan också valrörelsen intensivt. Den första gruppen svenska riksdagsmän reser till Sydafrika i början av februari. Vi räknar med att kunna ha bevakning under en veckas tid i mars och slutligen strax före valet, på valdagen och dagarna därefter i april. Jag vill gärna utnyttja detta tillfälle till att uppmana de som är intresserade av att delta i detta viktiga arbete att göra det. Slutligen vill jag ta upp frågan om vad som skall hända i fortsättningen. Det är väldigt viktigt att Sverige har en plan och en god beredskap för att sätta in massiva ekonomiska och sociala insatser efter det att en demokratisk regering har kommit på plats. Även på den punkten förväntar jag mig uttalanden från statsrådet Dinkelspiel.

Fru talman! ''Ett i det närmaste ofattbart framsteg på väg mot demokrati och apartheidsystemets avskaffande i Sydafrika är den uppgörelse om en övergångsförfattning som regeringen de Klerk och ANC träffade sent på onsdagskvällen'' -- alltså för mindre än en vecka sedan. Så skrev Västerbottens Kuriren i en ledare häromdagen. Det är konstateranden som dessa som är bakgrunden till dagens debatt. Jag har velat medverka i denna debatt inte minst av det skälet att jag många gånger under de senaste två åren har deltagit i debatten kring Sydafrika. Alla vet att jag har ägnat politiken i allmänhet och de ekonomiska sanktionerna i synnerhet stor uppmärksamhet. Det är särskilt tillfredsställande att konstatera att utvecklingen i Sydafrika nu gjort det möjligt att avskaffa alla ekonomiska sanktioner utom vapenembargot. Det är särskilt tillfredsställande att kunna konstatera att en enig riksdag står bakom dessa beslut. Om vi ser tillbaka kan vi konstatera att det förvisso har funnits olika uppfattningar om sanktionsvapnets effektivitet. Det har också rått något delade åsikter om exakt tidpunkt för sanktionernas avskaffande. Jag lämnar den diskussionen därhän i dag. Vad som är viktigt att konstatera, då riksdagen står i begrepp att fatta ett smått historiskt beslut, är att bred enighet alltid har rått om målen när det gäller utvecklingen i Sydafrika. Det vi har velat se håller faktiskt på att ske, efter så många år av apartheid. Det är framväxten av ett demokratiskt Sydafrika, där man just har beslutat om en interimskonstitution. Övergångsrådet kommer snart att tillträda, och man förbereder sig nu för valen i april. Över detta känner vi glädje, samtidigt som vi också känner en viss oro över risken för händelser som kan försvåra processen och förhindra den sydafrikanska demokratins stabilisering. Jag noterar att utskottet liksom flera talare i dagens debatt ägnar stort utrymme åt utvecklingen av de framtida ekonomiska relationerna mellan Sverige och Sydafrika. Jag välkomnar den inriktningen av diskussionen. Det finns mycket som vi kan och bör göra på detta område, till ömsesidig nytta. Ekonomisk utveckling i Sydafrika är nödvändig för att de sociala problemen skall kunna lösas och för att de politiska framstegen skall konsolideras. Internationellt ekonomiskt utbyte och utländska investeringar kan spela en viktigt roll i denna utveckling. Simon Liliedahl tog upp ett antal frågor i sitt anförande som rörde just biståndet och stödet för en utveckling av våra ekonomiska relationer. Andra talare har också berört detta. Låt mig genast säga att vi, från det ögonblick vi tillkännagav sanktionernas avskaffande, från regeringens sida har verkat för en utveckling av de ekonomiska relationerna, klart och tydligt i ord och handling och genom att avsätta särskilda medel för det kontor som nu upprättas i Sydafrika. Det är vår avsikt att göra så. Jag hoppas att inom de närmaste månaderna, genom besök i Sydafrika tillsammans med företrädare för näringslivet, kunna markera att vi nu är inne i en ny epok, ett nytt stadium, där det gäller att tillvarata de möjligheter som finns att utveckla det ekonomiska samarbetet. Ansvaret ligger naturligtvis i första hand på företagen själva. Det är en illusion att tro att statsmakterna på något sätt skulle kunna ersätta dem. Men vi kan, genom exportstödjande insatser och exportkrediter, befordra en sådan utveckling. Exportkreditnämnden är öppen. För mjuka krediter finns inga särskilda bestämmelser när det gäller Sydafrika. Här har vi att iaktta allmänna internationella överenskommelser, inte minst inom Vi ser nästan dagligen, senast i dagens tidningar, bevis på att svenska företag tar fasta på de möjligheter som öppnas för ökad handel med Sydafrika. Om man, som Simon Liliedahl, jämför med Finland, är det självklart att våra siffror är annorlunda. Det hade varit konstigt om vi hade haft samma export till Sydafrika som Finland, när vi har haft sanktioner intill för kort tid sedan medan Finland avskaffade sina sanktioner för två år sedan. Det hade ju varit brott mot sanktionerna. Låt oss i stället se var vi står om två år, vem som snabbast utvecklar det hela. Det är vad frågan gäller. Än en gång, vi skall satsa hårt på detta. Simon Liliedahl utbad sig en särskild utredare för att diskutera dessa frågor. Jag skall gärna säga Simon Liliedahl att jag inte tror på utredare, och jag har en känsla av att man inom näringslivet inte heller är trakterad av tanken på att tillsätta utredare för detta ändamål. Det är någon som har sagt: När vår Herre ville att intet skulle ske, så satte han till världen sin första kommitté. Att nu försena ett aktivt handlande genom ett utredande tror jag vore kontraproduktivt. Hans Göran Franck tog i sitt anförande upp de särskilda förhållanden som gäller oljeembargot. Först och främst vill jag säga att vi har anledning tro att också oljeembargot kommer att avskaffas inom den allra närmaste tiden. Det är, om jag inte missminner mig, knutet till tillträdet för övergångsregeringen. Men detta är en FN-fråga. Givetvis kommer vi i detta avseende att följa de beslut som FN fattar. Jag vill gärna avge en försäkran att om det skulle visa sig att det finns risk för missbruk så länge sanktionerna är i kraft, kommer vi givetvis att vidta erforderliga åtgärder. Jag vill också till Hans Göran Franck säga att stödet till ANC kommer att utgå i oförändrad omfattning under detta år. Det förhållandet att det avbröts tidigare påverkar alltså icke omfattningen av stödet. Fru talman! Om två veckor kommer ANC-ledaren Nelson Mandela och president de Klerk att ta emot Nobels fredspris och även besöka Stockholm. Dessa båda män har spelat en alldeles avgörande roll för de mycket stora framsteg som har gjorts i Sydafrika under de senaste åren. Jag tycker att det är utomordentligt glädjande och passande att vi kan hälsa dem välkomna till Sverige med ett beslut som gör det möjligt för svenska företag att bidra till

Fru talman! När det gäller valövervakningen i Sydafrika vet jag att diskussioner pågår. Jag kan inte på rak arm säga exakt var man står i den frågan. Jag tar i den delen Hans Göran Francks synpunkter ad notam. Det är självklart att det fortsatta biståndet till Sydafrika skall få en utformning så att det befordrar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i landet. Men det ligger i sakens natur att jag inte vill föregripa den fortsatta utformningen och inriktningen av biståndet. Det är en fråga som givetvis i första hand faller på biståndsministern och som i sinom tid kommer att redovisas här i kammaren.
Herr talman! Till sist vill jag bara säga att jag verkligen hoppas att vi får klara och positiva besked då Nelson Mandela kommer hit. Vi kommer självfallet att hälsa honom välkommen. Det pris som han och F. W. de Klerk har fått är ett viktigt stöd för demokratiprocessen i Sydafrika.
Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för hans positiva besked om regeringens tänkta insatser för att ge ekonomiskt stöd till Sydafrika. Det får emellertid inte bara bli fråga om ord. Jag vill än en gång peka på att många inom exportindustrin, och inte minst jag själv, känner att Exportkreditnämnden fungerar dåligt i dag. Nämnden är inte beredd att ta risker utan skall gå med vinst. Jag tycker att det är erbarmligt. Jag hoppas bara att regeringen och Euro--Afrikaministern kommer att ge nya instruktioner till Exportkreditnämnden. Om detta görs, är jag gärna beredd att ta tillbaka förslaget om en särskild utredare. Jag har kanske provocerat utrikeshandelsministern, men det är viktigare att vidta positiva åtgärder omgående än att kalla på en utredare.
Fru talman! Det förefaller som om Simon Liliedahl och jag är eniga i den senare delen. När det gäller Exportkreditnämndens agerande har jag svårt att förstå vad Simon Liliedahl menar. Han säger att Exportkreditnämnden inte tar några risker. Exportkreditnämnden har gått med jättelika förluster genom åren just därför att nämnden har tagit risker. Det är risker som i praktiken har visat sig gå utöver de önskemål som inte minst har framförts från riksdagens sida. Syftet är inte att EKN skall gå med vinst. Syftet är att EKN skall balansera. Det är en princip som är internationellt erkänd. Inom ramen för detta tas risker. I fråga om Sydafrika är Exportkreditnämnden öppen för att ta risker för att garantera, försäkra, Exportkrediter som företagen tar. Om det inte finns några risker, Simon Liliedahl, frågar jag mig varför företagen vänder sig till Exportkreditnämnden för att försäkra sina exportkrediter på Sydafrika.
Fru talman! Ser man på Exportkreditnämndens historia framgår det att de jättelika förlusterna berodde på de jättelika åtagandena gentemot de svenska storföretagen. Vidare åkte nämnden på politiska risker som t.ex. Nordkorea. Men problemet med Exportkreditnämnden är att nämnden inte har särskilt stort intresse av att ta till vara de små företagens problem. Det är enklare att ge stora krediter till stora företag. Nämnden borde vara litet mer lyhörd mot de små företagen. Jag tror att man skall börja med att stuva om i Exportkreditnämndens styrelse. Där sitter bara byråkrater och representanter för storföretag. Jag tror inte att det finns en enda representant för dessa småföretag som gärna vill komma in i Sydafrika.
Fru talman! Jag tror att det finns en grundläggande enighet mellan Simon Liliedahl och mig, nämligen att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt små och medelstora företag. Jag tror också att man med gott samvete kan säga att Exportkreditnämnden i sin verksamhet har försökt att ta sådana särskilda hänsyn, inte minst beaktande att små och medelstora företag ofta har särskilt svårt att komma ut på exportmarknaderna. Men det är ingenting bra som inte kan göras bättre i det avseendet. Jag mottar med glädje konkreta synpunkter, t.ex. det som har framförts om vad som kan göras för att förbättra Exportkreditnämndens verksamhet i det avseendet.
Fru talman! Statsrådet Dinkelspiel tog inte upp en sak i sitt anförande som hade varit klädsamt, nämligen att regeringen under våren kom med en skrivelse där man gick händelserna i förväg. Regeringen föreslog att riksdagen skulle avskaffa sanktionerna utan att det fanns beslut i FN och utan att det fanns en majoritet för ett sådant förslag i riksdagen. Det hade varit klädsamt med en kommentar från regeringens sida på den punkten. Statsrådet Dinkelspiel tog också upp frågan om vikten av att utveckla ekonomin, företagsamheten och speciellt småföretag i Sydafrika. Jag instämmer i att detta är en viktig uppgift. Svenska företag som av lojalitet med beslutet om sanktioner avstod från affärer och faktiskt har lidit och förlorat ett försprång i Sydafrika skall ha vederbörlig hjälp att komma i gång. Jag tror att de har mycket att tillföra i Sydafrika. Jag tror, precis som Hans Göran Franck, att företagen har mycket goodwill att hämta just för att de har respekterat beslutet, till skillnad från en rad andra företag. Jag är glad att jag kan säga till statsrådet Dinkelspiel att jag instämmer i uppfattningen om att förslaget från Ny demokrati om en särskild utredare -- speciellt med tanke på hur Simon Liliedahl presenterade utredaren litet närmare -- inte skall bifallas från regeringens och majoritetens sida. Simon Liliedahl beskriver personen som en ung, aggressiv marknadsförare. Det fattas bara man -- det var precis det som låg i förslaget. Jag menar att de åtgärder som vidtas från svensk sida för att stärka svenska företags möjligheter att bistå i den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika är fullt tillräckliga. Däremot vill jag fråga statsrådet Dinkelspiel om något annat. Han nämner att stödet till ANC fortsätter under innevarande år. Ja, det är helt klart. Det är svårt att ändra något sådant, förutom att regeringen vill avbryta stödet före valet. Kan inte regeringen uttala något om angelägenheten att fortsätta stödet till utvecklingen av den demokratiska processen i Sydafrika? Det trodde jag var en självklarhet för regeringen. Vidare har vi frågan om valövervakningen. Jag tog upp något om storleksordningen av valövervakningen. Det finns väl någon uppfattning från regeringens sida om hur stor insatsen skall vara? Det går att göra jämförelser med andra länder i södra Afrika, t.ex. Angola och Namibia. Sydafrika skall inte behöva hamna i samma situation som i Angola med ett blodigt inbördeskrig och tusen människor som dör varje dag.
Fru talman! Angående den senare delen av Eva Zetterbergs inlägg vill jag säga följande. Jag föredrar att inte uttala mig precist på punkter där jag inte har ett precist svar att ge. Det vore att helt enkelt gå utanför den kunskap jag har i dag om exakt var vi står i denna fråga. Låt oss avvakta den interna diskussionen kring dessa frågor i regeringen, så att vi kan komma med ett klart och precist besked i dessa frågor. Men den principiellt positiva inställningen har jag redovisat i ett tidigare inlägg. Så till diskussionen om den skrivelse som avgavs i våras. Den avsåg handelssanktionerna. Där gavs inte någon precis tidpunkt för avskaffande, just av det skälet att vi inte hade någon bestämd grund att stå på för att bedöma när den rätta tidpunkten var inne. En av frågorna gällde beslutet om en övergångsregering. De sanktionerna avskaffades i september.

Fru talman! Det är mycket tillfredsställande att man till slut lyckades uppnå enighet om utskottets utlåtande. Det är välkänt att det funnits ett visst motstånd mot att tillsätta en ny kommission när det gäller mordet på statsminister Olof Palme, men de tveksamheter och invändningar som har funnits har under diskussionerna i utskottet övervunnits. Vi socialdemokrater står helt bakom det utlåtande som nu ligger på riksdagens bord. Innan det här utskottsutlåtandet tillkom har det gång på gång här i kammaren förekommit debatter i detta ärende. Från socialdemokratisk sida har vi vid dessa tillfällen efterlyst ställningstagande från regeringen till ett tillsättande av en kommission. Utgångspunkten för utskottsutlåtandet är en motion av Kent Carlsson m.fl. I det här sammanhanget vill jag passa på att uttrycka min högaktning och respekt för det arbete som Kent Carlsson gjort i den här frågan och i många andra frågor i riksdagen. I betänkandet klargörs med stor tydlighet att det finns behov av en kommission. Det är naturligtvis djupt beklagligt och otillfredsställande att Olof Palmes mördare fortfarande går fri. Att ledande politiker mördas ute i världen är inte unikt, men att det har skett här i Sverige, där demokratin och rättssamhället har haft en stark förankring, är naturligtvis mycket oroväckande. Att vi inte kunnat få klarhet i motiven bakom mordet har varit en källa till ständig oro hos praktiskt taget hela svenska folket. Det har också försvårat arbetet att vidta bl.a. förebyggande åtgärder, som är behövliga för att skapa rättstrygghet och rättssäkerhet. Fru talman, vad gäller utskottsutlåtandet vill jag endast markera några saker som finns i det. För det första har utskottet uppfattningen att uppgiften är att försöka göra bedömningar och värderingar av utredningsarbetet. För det andra är uppgiften att undersöka huruvida det finns delar av utredningsmaterialet som inte är tillräckligt bearbetat. För det tredje är, som anges som exempel, det s.k. polisspåret i behov av ytterligare uppföljningsarbete. Syftet med kommissionen är, som det står i betänkandet, att så långt det är möjligt, räta ut de frågetecken som har förekommit i debatten och i andra sammanhang och att bringa klarhet i dessa frågor, vilket naturligtvis har stor betydelse för förtroendet för rättsväsendet. I utlåtandet sägs det att själva spaningsarbetet och brottmålsutredningsarbetet kommer att komma in i en mindre aktiv fas. Att ägna sig åt det som de rättsliga instanserna har att arbeta med ankommer ju inte alls på kommissionen. Men det är naturligtvis viktigt att granska de fortsatta planerna för utredningen. Trots allt har vi ju den förhoppningen att det en dag skall vara möjligt att kunna få fast den som mördade Olof Palme. Socialdemokraterna anser att sammansättning och direktiv överlämnas till regeringen, och självfallet hoppas vi på att regeringen i det här läget fattar ett beslut i frågan så snart som möjligt.

Fru talman! Att mordet på statsminister Olof Palme ännu inte är löst är olyckligt. Det är alltid olyckligt då gärningsmän får gå fria, då vi inte kan hitta dem som ligger bakom olika dåd och angrepp i samhället. Alla ställer vi oss frågor kring vad som egentligen hände, och varför det som egentligen inte fick hända ändå kunde hända. Mordet på Olof Palme är olyckligt också på ett annat sätt, nämligen att det under årens gång kommit fram alldeles för många frågor och alldeles för många påståenden som inte har besvarats. Det finns spår och ledtrådar som inte har prövats. Det finns människor som har anmält händelser som inte har följts upp. Det finns anmälningar om olika händelser före mordet som aldrig har kommit fram till berörda personer. Varför, frågar sig människor som hör det. Det har också vi gjort då vi har skrivit den motion där vi kräver att en ny Palmekommision tillsätts. Vi är väl medvetna om att det blir allt svårare att lösa mordet ju längre tid som går. Folk minns inte längre exakt vad som hände, och eventuella spår är för länge sedan borta. Men frågorna kring den nuvarande spaningsutredningen är så pass många och kritiken mot dess arbete hittills är så pass omfattande att vi tycker att det är helt nödvändigt att tillsätta en ny grupp. Allt som kan besvaras måste också besvaras. Alla frågor som kan ställas måste också ställas. Tilltron till att allt har provats får inte ifrågasättas så som nu görs. Ingen människa i det här landet skall tro eller misstänka att ansvariga poliser eller politiker inte vill att alla frågor skall fram i ljuset. Det är självklart att vi vill det. Den nya grupp som skall sätta sig ner och titta igenom arbetet och fortsätta utifrån de olika spåren bör vara brett sammansatt. Det skall vara människor med olika erfarenheter; politiker, journalister, författare, debattörer och gärna också människor från andra länder. Det är rimligt att inte enbart poliser själva sitter och utreder vad andra poliser har gjort. Andra människor, som står utanför det traditionella rättsväsendet, har också erfarenheter att bidra med. Nya människor kommer att se andra frågor och har andra infallsvinklar. Det berikar arbetet. Fru talman! För att behålla tilltron till vårt rättssamhälle och för att ännu fortsätta arbetet med att få fast den eller dem som ligger bakom mordet på Olof Palme behövs det en ny kommission. Det gläder oss som har skrivit motionen oerhört mycket att konstitutionsutskottet har tagit den till sig.

Fru talman! Några klarlägganden kanske skulle vara på sin plats i detta sammanhang. Låt mig först konstatera att det motstånd som Hans Göran Franck talar om när det gäller att tillsätta en sådan här kommission egentligen aldrig har existerat. Däremot har det funnits många frågetecken. Man kan konstatera att utskottets majoritet inte var beredd att utan vidare expediera de krav som fördes fram i de nu aktuella motionerna, utan menade att detta är en fråga av så stor betydelse, av så stor dignitet, att den borde vara föremål för en överenskommelse mellan i detta fall oppositionsledaren och statsministern i Sverige. Detta kom också så småningom att resultera i en överenskommelse mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt. I samma ögonblick som bägge gav sin anslutning till att en kommission skulle tillsättas var saken därmed i realiteten också klar. Man får hoppas att denna kommission, i motsats till tidigare kommissioner, möjligtvis skall komma fram till någonting. Låt mig dock understryka -- det sägs också klart i betänkandet -- att det inte på något sätt är fråga om ett operativt arbete från kommissionens sida. Den skall inte lägga sig i vad polisen och de undersökande myndigheterna sysslar med i detta fall. Den tid som torde bli aktuell att titta närmare på för kommissionen är tiden efter den 4 februari 1987. Men vad den skall göra har varit och är alltjämt höljt i ett visst dunkel. Detta är en av svagheterna med de krav som har förts fram. Man vill överlämna åt regeringen att utforma direktiven, men man har inte sagt vad kommissionen egentligen skall syssla med. Det är ett oerhört stort material som kommissionen har att gå igenom, och det är naturligtvis ett arbete som kommer att ta ganska lång tid. Jag tycker att det är angeläget att slå fast att kommissionen alltså inte på något sätt skall syssla med ett operativt arbete. Det skall sägas, så att svenska folket inte fäster alltför stora förhoppningar vid det som nu skall åstadkommas. Men vi är överens om att kommissionen skall tillsättas. Regeringen får jobba med det hela, och vi hoppas på ett positivt resultat.
Fru talman! Det är bra att Ingvar Carlsson och Carl Bildt har diskuterat den här saken och att de stöder detta initiativ. Jag vill ändå i det sammanhanget markera att det inte är detta som är avgörande för oss socialdemokrater i utskottet, utan det är att riksdagen, konstitutionsutskottet, självständigt kan ta ställning i de här frågorna. Vi är inte för våra ställningstaganden beroende av vad andra, utanför vår sfär, kan tycka och tänka. Jag kan instämma med Birger Hagård när han markerar att kommissionen inte skall syssla med någonting som är operativt. Han hänvisar särskilt till vad polis och åklagare kan göra. Vi har gått ett steg längre i utskottet. Det är viktigt att markera att kommissionen inte skall syssla med sådant som prövas av rättsliga instanser. Det rör sig om vad exempelvis domstol och andra rättsliga instanser kan ha skyldighet att befatta sig med. I övrigt hänvisar jag till vad jag sade i mitt tidigare inlägg, och det är utförligare redovisat i materialet. Ulrica Messing talade om önskemålen i fråga om kommissionens sammansättning. På den punkten har vi i betänkandet sagt att kommissionen bör få ''en bred sammansättning av betrodda medborgare. Ett visst parlamentariskt inslag är också av betydelse. Om det skulle visa sig erforderligt, bör även kommissionen ha frihet att ta i anspråk och till kommissionen knyta särskild expertis.'' Jag tycker att det är ett tillräckligt ståndpunktstagande, för att regeringen skall kunna tillsätta en bra, allsidig och opartisk kommission. Hur lång tid detta skall ta beror i viss mån på de resurser som kommissionen får och på vilka som arbetar i den. Men jag kan instämma i vad som har sagts i utskottsbetänkandet respektive nu i debatten, dvs. att det är ett mycket omfattande arbete och att det därför fordras att det bedrivs med både effektivitet och största möjliga snabbhet, för att ett resultat skall nås. Det är angeläget att understryka just det, därför att svenska folket väntar på besked.
Fru talman! Jag konstaterar att Hans Göran Franck och jag för en gångs skull är i allt väsentligt överens. Det kan vara en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Fru talman! Birger Hagård säger i sitt anförande att kommissionen inte skall lägga sig i polisens arbete. Självfallet skall den göra det. Den kan inte gå in och hjälpa till med arbetet i den praktiska verksamheten, men det är därför vi tillsätter en kommission. Den skall hjälpa till med att se olika saker i polisens arbete och kanske hitta andra ståndpunkter. Det är helt självklart att den inte skall syssla med operativt arbete. Jag tror inte att vi kan ha för stora förhoppningar, eftersom det har gått så pass lång tid efter mordet. Men vi måste alltid ha förhoppningar om att utredningar och kommissioner leder någonstans. Vi kanske inte får svar på alla frågor, men möjligen på en del av de frågor som är obesvarade. Det är det som är så otroligt viktigt.
Fru talman! För undvikande av alla missförstånd, skall det ändå slås fast ytterligare en gång att kommissionen på intet sätt skall syssla med något operativt arbete. Det är sådant som åligger polis och åklagare. Den första utredningsfasen är slut vid årsskiftet, och Riksåklagaren har inte bedömt det som något hinder att kommissionen tillsätts. Men den skall alltså inte ägna sig åt något som helst operativt arbete. Det är angeläget att slå fast det. Den skall i övrigt se vilka bedömningar som har gjorts av det material som finns tillgängligt i olika sammanhang. Det kanske kan komma ut någonting därav -- det vet vi inte ännu.

Fru talman! Den här frågan har vi ägnat stort intresse i kulturutskottet. Jag har för egen del roat mig med att titta på hur det egentligen var. Vi noterar i utskottet att motionen är sådan att vi hoppas att den kommer att bifallas, dock inte riktigt i den form som motionären har tänkt sig. Motionären pekar nämligen på att vi har varit litet oaktsamma med vårt kulturarv. Vi har tagit bort namn, namnsdagar och dagar som har en klar förankring i svensk historia och svenskt kulturliv. Samtidigt har vi, tycker utskottet, alltför ofta förändrat de här förutsättningarna. Jag skall först citera några rader ur betänkandet, sedan ge några exempel på hur det var förut i almanackan och på hur det skulle kunna bli. Vi skriver i utskottsbetänkandet på sidan 4: ''Utskottet delar motionärernas uppfattning om det kulturhistoriska värdet av den gamla namnlängden från tiden före 1901 års revision. Den påminner om gamla kulturtraditioner och är på sitt sätt ett kulturminne som är värt att bevara.'' Litet längre fram skriver vi att det historiskt värdefulla som ''kommer till uttryck på så många sätt, enligt utskottets bedömning också kan väntas medföra att uppmärksamheten riktas mot den gamla namnlängden och de kulturtraditioner som ligger bakom denna''. Det här har vi citerat från ett tidigare utskottsbetänkande. Den gamla namnlängden innehåller dock bl.a. fullständigt obegripliga namn. Det är ändå bara drygt 90 år sedan som man när man skulle döpa och namna sina barn hade att välja om det skulle bli Det var för att bidra till underhållningen som jag läste upp den här listan. Det är inte de namnen som motionären -- eller utskottet -- vill bevara.

Just när utskottet arbetade med det här och sade att vi skulle behandla motionen i positiv anda kom i utskottsbetänkandet skriver vi: ''I dagarna har Svenska Akademien informerat om att den beslutat ge ut en almanacka, grundad på den traditionella namnlängden -.'' Litet längre ned säger vi att vi har funnit att ungefär ett fyrtiotal namn har flyttats från sin hävdvunna plats. Vi skriver: ''Akademien framhåller att namnlängden tillhör vårt kulturarv. Att låta almanackans namnlängd variera med namnmodet är enligt akademien inte rimligt och kräver ständiga revisioner.'' Jag tolkar det så att det helt eniga utskottet delar den uppfattningen. Det är en lång rad namn som helt har uteslutits eller som enligt utskottets uppfattning -- och i det här sammanhanget också Svenska Akademiens -- litet ohistoriskt har flyttats till dagar där de inte alls hör hemma. Jag har svårt att förstå varför det skall drabba mycket kända namn som Börje och Svante, varför det skall drabba historiskt viktiga namn som Paulus och Matteus, varför det skall drabba namn som är viktiga i svenskt kulturliv som Esaias och varför det skall drabba Engelbrekt med sin historiska förankring. Det är drygt 40 sådana namn som man har handskats med på det viset. Med den här argumenteringen har ett enigt utskott bestämt sig för att klart uttala att det som motionären -- och Svenska Akademien -- pekar på bör komma till uttryck, låt vara att utskottet avstyrkt motionen; det kan kanske förvåna motionären. Det beror på att motionären vill att vi skall ta in den officiella namnlängden i statskalendern, och det kravet har utskottet ingen förståelse för. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig uttrycka min tacksamhet gentemot utskottet. Det är kanske inte så vanligt att man instämmer i ett avslagsyrkande på en motion som man själv har författat, men jag tycker att jag kan göra det i det här fallet. Kravet i klämmen på motionen -- att vi skulle få en auktoritativ namnlängd i statskalendern -- var måhända inte alldeles välbetänkt. Men vem vågade hoppas på att utskottet över huvud taget skulle inta en så välvillig hållning som det ändå har gjort till motionen? Jag betraktar den utveckling som vi har sett på senare tid som en förflackning av vårt kulturarv. Jag är glad åt att kunna konstatera att Svenska Akademien uppenbarligen också har satt vissa frågetecken inför den och att man nu har beslutat sig för att ge ut en almanacka, som för övrigt såvitt jag förstår borde ligga på bokhandelsdiskarna i detta ögonblick eller i varje fall kommer att göra det inom någon vecka. Det är positivt att man tar tag i den här saken, och jag är glad över det arbete som utskottet har lagt ned på denna enligt min mening inte alldeles oviktiga fråga och inte minst för det arbete som Göran Åstrand har gjort för att komma fram till ett resultat. Tack, goda utskott! Låt oss fortsätta i våra strävanden att bevara det svenska kulturarvet.

Fru talman! Till det betänkande som riksdagen nu behandlar har fogats en motion av mig och Ewa Det är en årligen återkommande motion som riksdagen nu på förslag av ett enhälligt utskott kommer att avslå. Därför finner jag det meningslöst att yrka bifall till motionen. Det finns inga som helst förutsättningar, anser jag, att vinna den här stora församlingens förståelse för den här frågan, då jag efter så många år inte vunnit förståelse hos utskottets ledamöter. In i det sista har jag varit tveksam, om jag över huvud taget skulle begära ordet i den här frågan. Men eftersom detta är sista gången som jag för min del har möjlighet att föra fram den här frågan i den här församlingen har jag, för att freda mitt samvete, i sista stund anmält mig till talarlistan. År efter år har jag motionerat om att vi tornedalingar -- i likhet med samerna -- skulle få ett kulturellt erkännande som en etnisk minoritet i det svenska samhället. Språket är den viktigaste kulturbäraren. Vi har ett eget språk, ett eget modersmål -- tornedalsfinskan eller Meän kieli som vi kallar det. Meän kieli är också mitt modersmål, och jag har i likhet med många andra tornedalingar under min skolgång bittert fått ta emot bestraffning för att jag exempelvis under rasterna i skolan använde det språk som mina föräldrar hade lärt mig. Det var den tidens etniska rensning -- Tornedalen skulle av säkerhetspolitiska skäl försvenskas till vilket pris som helst. Man var nämligen rädd för ryssen. Det är tydligen svårt för dem som inte upplevt dessa bestraffningar att förstå den förnedring som skolbarnen i Tornedalen utsattes för. Jag har själv fått hämta björkris för att bli slagen med samma ris. Jag har fått stå med händerna uppsträckta tills orken inte längre räckte till. Många gånger har jag blivit inlåst i klassrummet efter skolans slut. Brottet var att jag talat det språk som mina föräldrar hade lärt mig, nämligen Meän kieli. Genom det här trycket från majoritetskulturen har många tornedalingar haft problem med sin identitet. Det har i vissa fall gått så långt att man velat förneka sitt ursprung genom att byta traditionella finskklingande efternamn till nya svenska. Jag har själv ett sådant efternamn, som översatt till svenska skulle bli Svedjemark eller Ingen organisation eller institution har någonsin försvarat den tornedalska kulturen och det tornedalska språket. Det är först nu under de senaste åren som det skett en nytändning för den tornedalska medvetenheten. Svenska Tornedalingarnas Riksförbund -- Torniolaksolaiset arbetar nu med utgångspunkten att tornedalingarna är en inhemsk minoritetsgrupp. En aktiv verksamhet pågår inom olika kulturområden på svenska och tornedalsfinska om, av och för tornedalingar. Den negativa självuppfattningen har nu på mycket kort tid förändrats. Allt fler tornedalingar känner stolthet över sin kultur, och en tornedalsk identitet håller nu på att formas. Vi har, som jag ser det, i vårt land två inhemska minoritetsgrupper, nämligen den samiska och den tornedalska. Till skillnad från de samiska organisationerna har STR T inte blivit erkänd som organisation för en inhemsk minoritet. Vår organisation intar även i jämförelse med invandrarorganisationerna en s.k. marginell ställning. Kulturbärarna existerar och minoriteten finns, men dess offentliga existens kräver enligt min mening samhällets erkännande. Det är därför som jag under den allmänna motionstiden år efter år har motionerat om ett erkännande av STR-T. Herr talman! Jag har inte för avsikt att ställa något yrkande, men jag vill ändå för utskottet deklarera att jag inte mer har möjlighet att återkomma i den här frågan. Jag betraktar därför med viss bitterhet alla mina tidigare ansträngningar som ett misslyckande.

Herr talman! När jag var ny i riksdagen gick min första utskottsresa med kulturutskottet till just Tornedalen. Jag måste erkänna att det för mig var en betydelsefull resa. Den gav mig nya kunskaper. Jag förstod hur människorna i Tornedalen har känt inför den behandling som de har varit utsatta för. Jag har också här i riksdagen kunnat följa Bruno Poromaas engagemang i frågan. Jag beundrar det engagemanget. Det är tråkigt om Bruno Poromaa tycker att han har misslyckats. Jag anser tvärtom att vi alla år från år har blivit mer och mer insatta i tornedalingarnas problem. Jag kan inte hålla med Bruno Poromaa om att riksdagen inte har gjort någonting. Statens kulturråd har ju på olika sätt engagerat sig och stöttat verksamheten. Presstödsnämnden finns med. Länsstyrelsen får pengar som vidarebefordras, och Glesbygdsmyndigheten är engagerad. Det är viktigt att påpeka att det i dag finns generösa regler när det gäller hemspråksundervisningen i Tornedalen. Det gör att de barn som i dag går i skolan verkligen kan känna att de har ett eget modersmål, ett eget hemspråk. Vi i kulturutskottet är eniga om att den här frågan är viktig. Vi vill se till att man i Tornedalen kan bevara sitt språk och sin kultur, men vi har inte kunnat gå motionärerna helt till mötes. Vi har sagt att vi med största intresse kommer att följa den här frågan. Även om Bruno Poromaa själv inte är här nästa år under den allmäna motionstiden lovar jag honom att de som finns i kulturutskottet kommer att bevaka tornedalingarnas frågor och se till att stödet inte blir sämre utan att det tvärtom på olika sätt kan ökas. Det är ett enigt utskott som står bakom den hemställan som jag nu vill yrka bifall till.
Herr talman! Ingegerd Sahlström lämnar samma redovisning som hon lämnade förra året. Jag finner inte denna redovisning till fyllest. Man har inte officiellt gett tornedalingarna ett erkännande som en inhemsk minoritet. Det är märkligt. I Norge finns det en likartad minoritetsbefolkning: kvenerna. Norska stortinget har erkänt kvenerna som ett minoritetsfolk. De uppbär också ett statligt anslag för sin verksamhet för att den kulturella mångfalden skall bevaras. Ingegerd Sahlström säger att kulturutskottet skall följa frågan. Hur länge skall man följa denna fråga? Skall man göra det tills Sverige kulturellt sett har blivit fattigare, genom att Sverige förlorar det språk som fortfarande finns i den delen av landet? Jag befarar att vi inom en mycket nära framtid är tvungna att ta till ett tredje språk, nämligen engelskan, för att kunna kommunicera över det som kallas världens fredligaste gräns.
Herr talman! Jag kan inte hålla med Bruno Poromaa när han säger att det tornedalska språket kanske kommer att försvinna. Jag tror inte det. Jag tror mycket mer på tornedalingarna än vad Bruno Poromaa ger uttryck för. Som jag påpekade tidigare är språkundervisningen i skolan en viktig del för att språket inte skall försvinna, och det sätts in en hel del pengar för att man skall kunna bevara och utveckla kulturen. Jag tycker att utskottet i alla fall kan få ett litet plus för det uttalande som vi har gjort när det gäller radiosändningarna på tornedalsfinska. Jag hoppas att de nu kommer att utvecklas och få mer tid i olika sammanhang.
Herr talman! Tycker inte Ingegerd Sahlström och de övriga i kulturutskottet att de tornedalingar som under sin skolgång blev så förnedrade skulle kunna kompenseras på något vis? Det skulle vara en mycket billig kompensation att erkänna dem som en inhemsk minoritet.
Herr talman! Jag förstår problematiken, Bruno Poromaa. Jag förstår bitterheten bland dem som har varit utsatta för en mycket grym behandling. Det är väl att det i dag inte är på det viset. Vi erkänner ju tornedalingarna som en ursprungsbefolkning.

Herr talman! Bibeln ses av många människor som den viktigaste boken. Den finns i hela världen. Den läses i hela världen. Den stöder och hjälper människor. Den är i ordets rätta bemärkelse internationell. Även budskapet är internationellt och allmängiltigt. Det här är faktiskt en viktig bakgrund till det politiska ställningstagande som vi nu skall göra. Bibeln ger i litterärt högtstående texter livsråd. Den förmedlar kunskaper om och förståelse för hur människor hade det i det gamla Isarel. Herr talman! Den ger perspektiv på relationen mellan människor, relationen mellan människor och samhälle och relationen mellan människor och Gud. Det är inte en bok som behöver förklaras eller urskuldas. Då världen var ond beskrivs den som ond. Då synen på brott och straff var grym beskrivs den som grym. Då synen på kvinnan var förnedrande beskrivs den som förnedrande. Allt detta, vilket alla i kammaren vet, bildar bakgrund till det som sedan kom: Kristus och evangelierna. Man kan inte förstå evangelierna, och kristendomen, om de inte får skildras mot bakgrund av det samhälle som skildras i Gamla testamentet. Jag, som också har en förankring i kyrkomötet, har under årens lopp haft förmånen att få delta i ganska många debatter kring detta ämne. Vi har i alla fall i kyrkomötet, och även tidigare här i riksdagen, bortsett från något enstaka undantag varit eniga om att det är så här man skall se på kristendomen. Det går inte att plötsligt komma med någon sorts urskuldande på det sättet att man i ett förord tar avstånd från vissa delar, texter och budskap. Utan bakgrunden i Gamla testamentet är det alltså svårt att förstå kristendomens markering av t.ex. begrepp som barmhärtighet och ödmjukhet, synen på rättfärdighet och den, jämfört med Gamla testamentet, helt annorlunda synen på kvinnans ställning. Herr talman! Mot denna bakgrund har vi i utskottet helt enigt -- vi har varit eniga i flera år -- sagt att vi icke kan bifalla en motion om att det skall vara förord eller kompletteringar till Bibeln kring det som har påtalats, t.ex. den förnedrande kvinnosynen. Vi har dock sagt att i likhet med tidigare Bibelutgåvor kommer det nu att finnas ordförklaringar.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

Herr talman! Bibeln är en viktig del av vårt kulturarv. Den läses av miljoner människor runt om i världen, precis som Göran Åstrand tog upp i sitt anförande. Bibeln är också en helig skrift för miljoner människor i världen. Även för mig är det en helig skrift. Jag läser i den mycket gärna och ofta. Men det betyder inte att varje ord i bibeln är heligt. Det betyder inte att varje del och varje uppfattning som där kommer fram är helig. Bibeln är tillkommen i en annan tidsepok i en annan kultur och för därför med sig värderingar från den tidsepoken. Vi klagar ofta över problemet med fundamentalister inom islam. Men vi vet likväl att det även inom kristendomen finns många fundamentalister som gärna åberopar varenda ord i Bibeln som heligt och som ett rättesnöre även i vår tidsepok. I Biblen finns det många uttryck för en kvinno och människosyn som är helt främmande för de flesta av oss. Det finns exempel på en far som kan sälja sin dotter, hur trollpackor skall brännas, hur den som inte är oskuld vid giftermålet kan stenas, hur fiender skall störtas i graven, hur barnet skall agas av kärlek och att kvinnan är oren vid menstruation efter barnsbörd. Listan kan göras mycket längre. De flesta av dessa exempel kommer från Gamla testamentet eller den hebreiska bibeln, som judarna föredrar att kalla den. Dessa exempel förekommer dock inte bara i Gamla testamentet. De förekommer också i Nya testamentet. Särskilt betydelsefull har kanske Paulus fras blivit om att kvinnan skall tiga i församlingen. Det är viktigt att ta upp dessa frågor, eftersom effekterna av den kvinno och människosyn som kommer fram på många håll i Gamla testamentet men även i Nya testamentet lever kvar i vår tid. Den lever kvar i värderingar hos många människor. Jag behöver bara nämna motståndet mot kvinnliga präster som ett exempel. Ett annat exempel är den fruktansvärda avart som finns inom vissa sekter, där man anser att aga av barn inte bara skall tillgripas när man inte kommer på något annat sätt att uppfostra barn utan att det är förenligt med Det här är något av bakgrunden till motionen. Vi vet att förslaget om ett förord om kvinnosynen i Bibeln länge har drivits framför allt ifrån kvinnornas alternativa kyrkomöte. Fristående forskare som t.ex. Birgitta Onsell har gjort ett betydelsefullt arbete för att visa på problemen om man tolkar Bibeln väldigt exakt. I utskottsbetänkandet står att man har för avsikt att i Bibelkommissionen belysa vissa generella problem för textförståelsen, vilka har sin grund i bl.a. en annan kulturs människosyn. Jag har föreslagit ett förord eller att man på annat sätt skall markera dessa problem när det gäller tolkningen av Bibeln. Jag tycker att det som står i utskottets skrivning är mycket positivt. Min uppfattning är att vi på olika sätt bör få fler människor att läsa Bibeln och att ta del av dess budskap. Man skall kunna ta till sig budskapet utan att för den skull ta till sig och åberopa kulturellt bestämda uppfattningar om kvinnan, människor, fiender osv. Jag tycker att det jag kan utläsa i betänkandet om hur Bibelkommissionen i uppslagsdelen skall belysa dessa frågor är positivt. Herr talman! Jag hyser stor respekt och högaktning för den kunskap och kompetens som finns hos Bibelkommissionen. Jag har personligen lärt känna dess ordförande Bertil Hansson. Jag vet att han har visat intresse och förståelse för de synpunkter som jag har lyft fram i motionen. Jag ser fram emot att Bibelkommissionen förutom sitt viktiga översättningsarbete kommer att göra en kommentar, som förhoppningsvis också kommer att inrymma just de frågeställningar som jag efterlyser. Därigenom tror jag att Bibelarbetet och Bibelstudiet snarare kan berikas än utarmas.

Värderade talman! Nu har Eva Zetterberg i stort sett tagit tillbaka sina förhoppningar, eftersom hon tycker att kulturutskottets besked till henne var tillräckligt. Därför kanske man inte skulle behöva yttra sig mera i den här debatten. Jag vill ändock säga några ord. Den kvinno och människosyn som Eva Zetterberg aktualiserade tror jag att det är viktigt att man får belyst på något sätt. Det gläder mig att Eva Zetterberg nu är nöjd med vårt förslag. Jag tycker inte att det räcker med att man redovisar människooch kvinnosyn, som Eva Zetterberg har skrivit. Det finns mycket annat i Bibeln som behöver förklaras. Det gäller t.ex. den tekniska utvecklingen. Det gäller naturligtvis kvinnosynen men även frågor om brott och straff. Om man skall ha ett heltäckande förord finge man väl skriva att om det står åsna i Bibeln skall det jämföras med moped i våra dagar. Det är därför helt omöjligt att i ett förord täcka in vad människor kan ha behov av att veta som bakgrund när de läser Bibeln. Därför är uppslagsdelen bra. Redan nu finns det sådana uppslagsdelar i flera Bibelutgåvor, och de är intressanta. Egentligen tycker jag att det som Eva Zetterberg efterlyser är ett förlagsärende. Det finns flera bokförlag som kommer att ha möjlighet att ge ut Biblen. Förlagen kan då göra tillägg om de inte är nöjda med vad Bibelkommissionen kommer att skriva. Problemet är att om man skulle göra en tolkning som jag tror att Eva Zetterberg och jag är överens om, skulle en hel del av de människor som är aktiva som förkunnare i våra kyrkor inte kunna använda den boken. Det som står i ett förord som Eva Zetterberg och jag skulle gilla, skulle inte stämma med deras kyrkosyn eller teologiska syn. Som kyrkomusiker i Svenska kyrkan har jag lyssnat på tusentals betraktelser med Bibeln som utgångspunkt. Min erfarenhet av hur pass olika tolkningar man kan göra är därför ganska stor. En av kyrkornas allra viktigaste uppgifter är att göra Bibelns budskap begripligt för de människor som lyssnar i den tid då det förkunnas. Lyckas man inte med det är kyrkans uppgift inte särskilt stor. Med utbildning och den debatt som Eva Zetterberg och vi andra för här kan vi hålla dessa ärenden aktuella. Vi får hoppas att den kunskap om människosyn, teknisk utveckling osv. som man behöver ha innan man skall tolka kommer att hållas levande. Värderade talman! Eftersom Eva Zetterberg inte har yrkat något annat än bifall till kulturutskottets betänkande nöjer jag mig med detta och yrkar själv bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 7.
Herr talman! Liksom Carl-Johan Wilson har jag erfarenheten att jag har tagit del av många predikningar. Jag vet att Bibelns budskap kan tolkas och användas på de mest intressanta sätt. Jag menar att frågan är hur man skall skildra kvinnooch människosynen. Tanken med ett förord är att man mycket kortfattat skall kunna lyfta fram det här just för att den som inte är en särskilt van Bibelläsare ändå skall bli intresserad och inte tappa perspektivet och genast bli avskräckt av de olika exemplen i Gamla testamentet. Det var alltså min ursprungliga tanke. Men med tanke på att Bibelkommissionen arbetar med det här och i stället har velat använda möjligheten till en kommentar och att gå in i detaljer, tycker jag att det i dag känns fel att stödja tanken med förord. Jag vill gärna se resultatet av vad Bibelkommissionen har kommit fram till. Men precis som Carl-Johan Wilson lyfte fram: Det är fullt möjligt för varje bokförlag som ger ut Bibeln att självt ha med ett sådant förord. Sedan är det upp till förkunnarna själva i vilken mån man vill ta in det. Till slut är det ju ändå den enskilda läsaren som väljer att läsa det som står där och också själv tänker och ser i vilket sammanhang texterna har framkommit.
Herr talman! Nu gör Eva Zetterberg samma sak igen. Först fortsätter hon sin kritik och sedan, i slutet av sitt inlägg, tar hon tillbaka den och låter den inte få någon följd i hennes förslag. Jag vill bara kommentera det som Eva Zetterberg sade om att folk skulle bli inskolade om de läser förordet först. Jag undrar hur många bibelläsare som börjar med att läsa förordet. Det kan inte vara en promille av läsarna som tar del av det. Den viktigaste uppgiften för att hålla de här sakerna levande är att de som använder Bibeln i undervisning av något slag, antingen i skola eller i kyrka, vidarebefordrar informationen. Skulle vi, som Eva Zetterberg av och till föreslår, ha med en markering i ett förord så skulle det avskräcka de grupper för vilka ett sådant här förtydligande inte stämmer med deras teologiska uppfattning. Bibeln skulle bli en bok som man inte skulle använda. Det är vad vi vill förhindra genom att Bibelkommissionens utgåva skall vara så neutral så att alla de som i Sverige hanterar Bibeln i förkunnelse eller utbildning skall kunna använda den. De tillägg som behövs skulle kunna göras antingen förlagsvägen eller i den egna förkunnelsen. Men nu tror jag att vi är tillräckligt överens för att talmannen skall kunna förklara debatten härmed avslutad.
Herr talman! Debatten var avslutad, men eftersom Carl-Johan Wilson ser motsättningar där det inte finns några vill jag göra en kommentar. Jag har lyft fram frågan, men i och med att Bibelkommissionen skall göra kommentaren avser jag, i gammal god svensk tradition, att se vad resultatet blir innan jag går vidare med frågan. Det är självfallet så, Carl-Johan Wilson, att alla de som använder Bibeln i undervisning har möjlighet att lägga fram budskapet. Vi skall inte förstora frågan om just ett förord eller kommentarer. Det är i den praktiska användningen man kan visa och lyfta fram vad Bibelns grundbudskap går ut på, och det är den väsentligaste uppgiften.

Herr talman! Jag skall göra någonting som jag helst hade velat slippa, nämligen att i egenskap av utskottsordförande yrka avslag till ett moment i ett enhälligt betänkande. I betänkade nr 7 har utskottet i moment 2 hemställt att riksdagen skall anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, alltså upphovsrättslagen.

Mot denna bakgrund ber jag att få yrka avslag på utskottets hemställan såvitt avser moment 2 och utgår från att ett enat utskott står bakom detta.

Herr talman! Beslutet från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro framhåller att mänsklig verksamhet måste bygga på de ekologiska grunderna och anpassas till de ekologiska ramarna. Vid konferensen enades de deltagande staterna om den s.k. Riodeklarationen och om ett handlingsprogram, Agenda 21, samt ett icke bindande auktoritativt uttalande om principer för en global enighet om skötsel, bevarande och hållbart utnyttjande av skogar. Två konventioner undertecknades, en om biologisk mångfald och en om klimatförändringar. Konferensen tilldrog sig ett intresse utan motstycke i internationellt samarbete. En politisk enighet om allvaret i världens miljösituation och behovet av kraftfulla åtgärder manifesterades. Nu gäller det att förverkliga det som man var överens om. Förväntningarna på de olika nationerna och deras nationella strategier är stora. I samband med propositionen om godkännande av konventionen om biologisk mångfald har jordbruksutskottet behandlat en socialdemokratisk partimotion från allmänna motionstiden. I motionen föreslås en rad åtgärder för uppföljning av FN:s miljökonferens UNCED i juni 1992. Vi socialdemokrater finner det anmärkningsvärt att regeringen trots den tid som förflutit inte har vidtagit några åtgärder av det slag som föreslås i motionen, bl.a. en uppföljningskommission, initiativ till europeiska konferenser samt användning av militära resurser för miljöändamål. Sverige och socialdemokratin har alltid varit en drivande kraft vad gäller miljöfrågor globalt inom FN, men även ur ett europeiskt perspektiv. Med den nya borgerliga samlingsregeringen har allt internationellt och europeiskt arbete att driva frågorna i stort sett upphört. Ett svenskt agerande inom FN lyser med sin frånvaro. Detta är förödande för Sverige som nation. Och vart tog initiativen att utveckla det europeiska samarbetet vägen? Då menar jag inte de pågående förhandlingarna om ett medlemskap i EG, utan att få till stånd en bredare uppföljning med deltagande parlamentariker och representanter från ickestatliga organisationer och andra delar av samhället. I motionen krävs också en nationell plan för hur konventionen om biologisk mångfald skall kunna uppfyllas. Under innevarande höst har en proposition med förslag om en nationell strategi för biologisk mångfald avlämnats. I propositionen presenteras en mycket allmänt hållen strategi för biologisk mångfald. Preciserade mål och prioriteringar saknas. Men den debatten kan vi spara till ett senare tillfälle. I propositionen om konventionen aviseras även en proposition om uppföljning av UNCED. Eftersom en del av de frågor som motionen tar upp således kommer att behandlas av riksdagen i andra sammanhang, har vi socialdemokrater nöjt oss med ett särskilt yttrande med en kommentar att regeringens senfärdighet på området är olycklig.

Herr talman! Regeringen har på ett föredömligt sätt med propositionen om ett godkännande av konventionen om biologisk mångfald och även på andra sätt visat att man är beredd att ta ett konkret och tydligt ansvar när det gäller att följa upp konferensen i Rio om utveckling och miljö. Detta har också blivit utskottets korrekta bedömning. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som vi socialdemokrater har fogat till det här betänkandet, vilket handlar om svensk verksamhet i Antarktis. I stort sett är vi överens med regeringen och utskottsmajoriteten. Men på några punkter har vi en avvikande mening. Den första punkten där vi har en avvikande mening gäller skadeansvaret. Vi vill att ansvaret för skador regleras i protokollet. Det finns nämligen bara en generell skrivning nu. Detta är ju ett arbete som måste fortsätta. Vi vill därför att riksdagen skall uttala att regeringen bör fortsätta att aktivt driva den här frågan. Utskottsmajoriteten tar för givet att det blir gjort. Men liksom i det förra ärendet vågar vi inte ta saker och ting för givna när det gäller Miljödepartementet. Senfärdigheten är alltför påtaglig. Ett exempel är alltså den här propositionen. Det är ju två år sedan protokollet i fråga skrevs under. Det tar två år att få den här anpassningen antagen i Sverige. För att vi skall kunna vara säkra på att detta blir gjort tror jag nog att det är nödvändigt att riksdagen gör nämnda tillkännagivande. Beträffande den andra punkten där vi har en avvikande mening anser vi att Miljöskyddskommittén skall ta med den här lagstiftningen i sitt fortsatta arbete med anpassningen av lagstiftningen till en ny miljöbalk. Det är helt korrekt att Miljöskyddskommittén själv kan ta upp frågor om vilken lagstiftning som skall anpassas. Vi anser att det är nyttigt att även den här lagen ingår i miljöbalken. Därför är det värdefullt att riksdagen gör en sådan markering, vilket vi också har framfört i vår reservation. Den fråga där vi nog är mest oense gäller vilken tillståndsmyndighet vi skall ha. Regeringen har, enligt propositionstexten och 28 § i den aktuella lagen, för avsikt att utse Polarforskningssekretariatet till tillståndsmyndighet. Detta är inte odiskutabelt, vilket framgår av remissinstansernas uttalanden. Att regeringen inte heller tycker att det är odiskutabelt kan möjligen utläsas av propositionen. Vi tycker att det är underförstått att miljökonsekvensbeskrivningar som görs av Polarforskningssekretariatet skall granskas av Naturvårdsverket. Lennart Daléus kan kanske bekräfta att den tolkningen är riktig. Polarforskningssekretariatet är inte, som man skulle kunna tro, en myndighet som särskilt mycket ägnar sig åt forskning. Verksamheten utgörs till större delen av den logistiska verksamheten -- det gäller då transporter och byggnader. Tillståndsmyndighet för den verksamheten borde vara Naturvårdsverket. Ytterligare en sak som får mig att tveka inför Polarforskningssekretariatet är det faktum att både forskare och tjänstemän där som leder exempelvis turistexpeditioner använder sig av amerikanska fartyg för att komma undan de hårdare svenska kraven. Det tyder väl på att man inte är särskilt angelägen om att se till att de hårdare svenska kraven verkligen finns med vid tillståndsgivningen. Nu är man tydligen överens om att Naturvårdsverket inte har de resurser som behövs för att klara tillståndsgivningen omedelbart. Därför är det vårt förslag att man följer upp verksamheten under en femårsperiod för att se vad som händer. I samband med den uppföljningen vill vi att man också överväger om det ändå inte är Statens naturvårdsverk som bör överta ansvaret för tillståndsgivningen. Med detta yrkar jag, som sagt, bifall till vår reservation.

Herr talman! Vad det nu är fråga om är godkännandet av miljöprotokollet beträffande Antarktisfördraget och att i svensk lag reglera det svenska agerandet när det gäller vistelse eller verksamhet i Antarktis. Regeringen har i samband med sin proposition klarat ut tillsynsfrågor och markerat sin benägenhet att följa hanteringen av tillstånden och av lagstiftningen, inte minst genom att hänsyn tas till det som kommer fram i t.ex. Miljöskyddskommittén. Det är bra att det finns en bred enighet när det gäller detta arbete. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Lagstiftningen beträffande miljöskyddsåtgärder är viktig. Vi vet ju alla hur viktigt det är att ha en bra miljö. På den punkten har vi inget att invända, tvärtom. Men utskottets svar på vår motion tycker vi är litet lustigt. Utskottet säger: ''Sammanfattningsvis kan konstateras att gemensamma regler och insatser på en hög ambitionsnivå är nödvändiga för att skapa en god livsmiljö för alla.'' Vi hakar upp oss på att man talar om gemensamma regler. Vi upplever nämligen inte att vi i Sverige har regler som är gemensamma med andra länders. Vi i Sverige vill ju gärna vara steget före och vara ett slags pionjärer. Därför ifrågasätter vi om detta är ekonomiskt riktigt i nuvarande läge. Vi instämmer i det som sagts. Men miljöavgifterna och annat som vi har tagit upp tidigare här visar att vi skall lägga tyngre bördor på våra företag än som sker utomlands. Vi anser att detta är fel i nuvarande läge. Vi måste se miljöpolitiken i ett ekonomiskt perspektiv för att få en viss balans där också. Det är inte bara fråga om att miljöfrågorna måste hävdas i alla sammanhang -- om så sker, går det hela överstyr. Risken finns att vi får se allt fler företag flytta sin produktion utomlands -- t.ex. till öststaterna, där det är billigt att producera varor. Vi vet ju alla att miljöproblemen är globala problem. Vi får alltså tillbaka skiten. 80--85 % av vatten och luftföroreningarna kommer ju från annat håll. Det finns därför anledning att ana att en del av föroreningarna kommer även från de fabriker som flyttats till utlandet. Därmed är problemet alltså inte löst. Vad som inträffat är i stället att vi har förlorat arbetstillfällen. För att klara den svenska miljöskulden behövs ekonomiskt stabila företag i landet, så att vi får tillräckliga medel för att vidta åtgärder. Annars kan vi aldrig nå en lösning där. Vi får nog lov att ha ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med miljöperspektivet för att nå någon vart i framtiden. Vi anser vidare att avgifterna för miljöprövningar måste stå i rimlig proportion till den faktiska kostnaden. Där har det varit litet si och så på vissa håll. Man har tagit ut alldeles för höga avgifter. Det har inneburit problem. Jag yrkar bifall till min reservation.

Herr talman! Regeringens miljöarbete präglas av en tydlig, offensiv ambition att vilja gå före på miljöområdet, att ta ett ansvar nationellt och internationellt. Man tar steg som ligger i vad man kan kalla framkanten av miljöområdet och har i själva verket detta som ett vapen i det internationella arbetet. Man visar att Sverige behövs i det internationella miljöarbetet just som en pådrivande kraft. Samtidigt sätts detta in i ett sammanhang där man förstår sambandet mellan ekologi och ekonomi. Det här har utskottet på ett korrekt sätt iakttagit, fångat upp och ställt sig bakom. Lika tydligt och på ett riktigt sätt har utskottet hänvisat mycket av det fortsatta miljöarbete som tas upp i de frågor som finns i de aktuella motionerna till det arbete som nu bedrivs inför en ny miljöbalk med en sammanfattad och skärpt miljölagstiftning. Hela den ambitionen återspeglas i utskottets betänkande. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 8.
Herr talman! Vi tycker att det är bra att man står i täten, Lennart Daléus, men man får inte sänka Sverige ekonomiskt på grund av för stora ambitioner, att vilja lyckas med allt. Det viktiga, som Lennart Daléus själv nämnde, är att arbeta internationellt och få med sig andra länder så att vi har samma standard. Det är det väsentliga.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas också en motion som undertecknad har skrivit om allemansrätten och de många frågekomplex som finns kring denna. Precis som förra året är jordbruksutskottet mycket kallsinnigt. Man avfärdar min motion rakt upp och ner. Jag har väldigt svårt att förstå det. Jag tycker att det borde finnas anledning att se på det ena och det andra kring allemansrätten; rätten att utnyttja vår natur, hur man gör det och vilka problem det kan komma att föra med sig i framtiden. Allemansrätten är inte lagreglerad. Det är en gammal sedvanerätt. Det enda ställe där det finns något angett om allemansrätten är i naturvårdslagen. Där står att naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas. Den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Det enda jag kan läsa ut av detta är att det är en nationell tillgång. Jag kan inte finna att det på något ställe står att det är en internationell tillgång. Jag tycker att de senaste årens utveckling och tendenser gör att det finns all anledning att se till att vi inte fullständigt tappar kontrollen över hur vår natur nyttjas. Jag var tämligen ensam från början om att peka på det här problemet. Till min glädje är det nu allt fler som börjar uppmärksamma detta. Senast är det Björn O. Gillberg som går så långt att han säger att allemansrätten är ett miljöhot. Han säger att det i det tätt befolkade Europa finns miljoner människor som vill få uppleva den nordiska naturen och dess vildmarker. Men våra marker tål inte obegränsad vildmarksturism. Det har inte heller varit meningen att allemansrätten skall få exploateras av ansvarslösa kommersiella intressen. Nu har bl.a. tyska företag etablerat sig i den här branschen, och de utnyttjar den svenska allemansrätten. I Tyskland marknadsförs vildmarksresor och sagoresor till Sverige som kompletta paket. Man tillhandahåller allt. Inte en krona spenderas i Sverige, utan allt tillhandahålls från Tyskland. Enligt uppgifter i den här artikeln som Björn O. Gillberg har skrivit har enbart i Årjängs kommun i Värmland ca 2 000 tyska kanotister kommit till kommunens sjöar och vattendrag. Det är resor organiserade av tyska företag. Vi ser liknande utveckling då det gäller bärresorna till Norrland. Norrland, till resor och allt som följer med detta. Jag skulle vilja ställa frågan till i första hand utskottets ledamöter: Hur länge tror ni att människorna, framför allt de som bor i glesbygd och även markägare, stillatigande kommer att se på den här utvecklingen? Redan har detta, såvitt jag vet, lett till vissa åtal. En fortsatt utveckling på det här området kommer att medföra att det inte finns någon möjlighet att reglera den här utvecklingen. Jag har mycket svårt att förstå den kallsinnighet som utskottet redovisar i detta betänkande. Enligt mitt sätt att se borde det verkligen vara på tiden att man tittar på hela detta frågekomplex. Det kanske blir en omöjlighet för Sverige att i framtiden införa någon reglering eller vidta åtgärder som begränsar den kommersiella framfarten i vår natur, vilket vi just nu får se med hänvisning till allemansrätten.
Herr talman! Allemansrätten har för det första ingenting med EG-frågan att göra. Det är det viktigt att slå fast. För det andra är rättigheterna och skyldigheterna enligt allemansrätten knappast rättigheter och skyldigheter av sådan karaktär att de bör detaljregleras. Det skulle vara direkt olyckligt. För det tredje, herr talman, finns det i dag mycket tydliga och markerade möjligheter att beivra missbruk av allemansrätten på olika sätt med rättsliga åtgärder. För det fjärde har vi John Anderssons fråga, hur länge befolkningen som berörs av utnyttjandet av allemansrätten stillatigande kommer att åse situationen. Jag vet inte, herr talman. Men jag tror att de klokt kommer att försöka finna en bra balans mellan en sund och livaktig turistnäring och en sträng och tydligt markerad omsorg om naturen och vår miljö. En sådan omsorg visar John Andersson också mycket tydligt engagemang i.
Herr talman! Nu nämnde jag faktiskt aldrig EG i mitt anförande. Det kanske bara var ett antagande som Lennart Daléus gjorde, men jag nämnde som sagt inte EG. Det är helt möjligt -- oavsett om vi går med i EG eller inte -- för andra länder att använda vår allemansrätt i kommersiellt syfte. Vårt land är ju unikt på det här området. Jag vet inte om det över huvud taget skulle vara möjligt för t.ex. Lennart Daléus att anordna resor och evenemang i Tyskland eller i andra länder, stå för allt, bara skicka dit folk och få de tyska markägarna och befolkningen att acceptera detta. Här i Sverige är det fullt möjligt. Folk från andra länder kan starta företag och arrangera resor i Sverige med utnyttjande av allemansrätten, som innebär att man kan vandra var som helst oavsett vem om äger marken, plocka bär, osv. Den rätten har varit självklar för oss här i Hur skall vi kunna hantera detta, om den utveckling som vi nu ser fortsätter? Allt talar ju för det. Av egen erfarenhet vet jag att sådan här verksamhet har ökat från år till år. Hur länge som helst kommer inte glesbygdsbefolkningen och markägarna att acceptera den här utvecklingen. Det kan Lennart Daléus vara fullständigt övertygad om. Det enda sättet att hantera frågan är att vi inte lagstiftar om själva allemansrätten men på något sätt gör den reglerad, så att vi kan stävja det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten, allra helst det som styrs utifrån.
Herr talman! Vi har uppenbarligen samma engagemang för frågan, så det är inte bekymret. Men det måste finnas någon balans och sans i argumentationen. Det är riktigt att när tyskar åker till Årjäng, plockar blåbär och paddlar kanot innebär det ett slitage på den miljön, lika väl som det innebär slitage när svenskar åker till Årjäng och plockar blåbär. Att vara mottagare av resor kanske inte är helt unikt för Sverige. Såvitt jag vet går ett icke obetydligt antal charterresor till Medelhavsmiljön påverkas inte minst av svenska turisters agerande och beteende. Det måste ändå finnas någon rimlig balans i resonemanget. Låt oss enas, John Andersson, om att det som detta slitage skall mötas med är en sund syn på turistnäringen, hur den skall kunna utvecklas på ett miljöriktigt sätt. Det måste finnas ett ansvarstagande och också en möjlighet för svenska turister i Medelhavsområdet och för tyska turister i Årjäng att ta det nödvändiga miljöansvaret.
Herr talman! Lennart Daléus säger att det skall vara rim och reson i resonemanget. Hittills har det gått någorlunda bra, men man ser ju tendenserna, man ser hur det här har utvecklats. Frågan är om det över huvud taget är möjligt att få kontroll på sådan här verksamhet framöver. Vi har i Sverige en storslagen natur. Låt oss se på naturförstöringen i Centraleuropa, där larmrapporterna duggar tätt om vad som händer med bl.a. skogen. Då kan vi tänka oss det tryck som det kommer att bli från framför allt Centraleuropa på vår natur. Det är inte dagens situation som vi skall diskutera, utan vi måste se på utvecklingen. Lennart Daléus talar om utvecklingen av turistnäringen. Det här är ju en utveckling av svensk turistnäring, som innebär att utländska företag står för alla fioler, arrangerar resor hit och så att säga tar den svenska allemansrätten för någonting självklart. Tyskarna säger ''die dummen Schweden''. Det går att göra precis vad som helst -- den svenska naturen finns där helt gratis. Det är bara fråga om kreativitet och uppfinningsrikedom för att kunna utnyttja denna unika rättighet som Sverige står ensamt i Europa för. Det är detta vi borde tänka på och redan nu se efter, så att utvecklingen inte springer oss ur händerna.

Herr talman! Jordbruksutskottet har haft att ta ställning till ett antal förslag från riksdagens ledamöter väckta under den allmänna motionstiden, dvs. sådana förslag som ledamöterna har hittat på själva utan att regeringen har lagt fram en proposition. Utskottet har därför behandlat dem som man brukar göra med sådana förslag: Man avstyrker dem utan att, såvitt jag kan förstå, ens ha läst dem. Det är i alla fall den slutsats jag drar när jag ser hur utskottet behandlat min motion. Utskottet avstyrker den och hänvisar till att det finns en kommitté, Miljöskyddskommittén, som har till uppgift att se över hela den svenska miljöskyddslagstiftningen och komma med ett omfattande förslag till förändringar. Min motion handlar dock om en väldigt konkret sak: Vad händer med miljöpolitiken i lågkonjunktur? Vad kan man göra från riksdagens sida för att i lågkonjunktur ändå se till att vi har en hög nivå på miljöskyddsarbetet? Det finns inte någon som helst rimlig chans att tro att Miljöskyddskommittén skulle kunna behandla mina frågor. Jag måste säga, herr talman, att jag finner det mycket märkligt, näst intill oförskämt, av utskottet att på detta slarviga sätt avstyrka en motion som faktiskt handlar om viktiga frågor. Det finns ganska många oroande uppgifter om vad som händer med miljöpolitiken i lågkonjunktur. I den politiska debatten är miljöpolitiken uppenbarligen frånvarande. Det är andra frågor som begripligt nog står högt på dagordningen, exempelvis arbetslösheten. Men diskussionen kring hur man skall kunna minska arbetslösheten kunde faktiskt förenas med diskussionen kring hur man skall kunna förbättra miljön. Det finns åtgärder som delvis kan avhjälpa båda problemen. Ute i kommunerna ser man också oroande tendenser till att miljöskyddsarbetet får stryka på foten. Kommunerna har ansvaret för väldigt mycket av miljöskyddet och miljötillsynen. Vad händer när kommunerna får ont om pengar? Jo, man kan inte återanställa, och man tvingas att dra ner verksamheten. Tyvärr drabbas miljöskyddet. Det kommer ganska många oroande rapporter om sådant runt om i landet. Inom industrin är det på samma sätt. Man orkar inte hålla takten uppe och göra sådana investeringar som behövs för att förbättra miljön. Allt detta är mycket oroande. Då tycker jag att det är riksdagens uppgift att för det första ta reda på vad alla de olika rapporter som kommer från olika håll ger för helhet, ta reda på hur det ser ut i vårt land, vad som händer med miljöåtgärderna, både dem som samhället skall stå för och dem som olika privata aktörer skall stå för. För det andra tycker jag att det är riksdagens uppgift -- och detta har jag yrkat i min motion -- att se på vad vi kan göra för att ha en bra miljöpolitik även i en tid av dålig ekonomi. Jag tycker t.ex. att man skulle kunna se om man inte kan använda de stora resurser som samhället avsätter för att bekämpa arbetslösheten på ett sätt som också gynnar miljön. Det görs spridda försök. T.ex. Nacka kommun och Södertälje kommun använder ungdomspraktikplatser så att man utbildar ungdomar i miljökunskap. Ungdomarna kan sedan gå ut i butiker och företag och titta efter hur produkterna ser ut, om det finns någonting som kan bytas ut eller förändras. Dessa ungdomar kan också arbeta aktivt gentemot konsumenter. Men detta är små enskilda försök, ofta i en hopplös kamp med byråkrati och krångel av olika slag. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu begärt att få använda 2,5 miljarder av de pengar som man redan har för att i aktivt samarbete med kommunerna göra någonting annat än att tillgripa beredskapsarbeten och den typen av sysselsättningsåtgärder. I stället vill man göra något med hjälp av riktiga anställningar som på ett bättre sätt kan motverka arbetslösheten. När kommunerna drar ner och tvingas avskeda leder detta till att kommuninnevånarna får sämre service. Kostnaderna för samhället ökar, och ett växande antal människor får gå utan jobb. Det finns hur många viktiga saker som helst i vårt samhälle som behöver göras. Ändå går fler och fler arbetslösa. Det är fullständigt orimligt. Riksdagen har i det här fallet inte tagit sitt ansvar för att försöka vända på den här trenden och för att se till att kommunerna kunde använda dessa resurser till att göra någonting som är bra för miljön. Räddningen för vårt samhälle och den långsiktiga sysselsättningen är nog till stor del beroende av om vi lyckas utveckla sådan teknik och kunskap att vi kan producera miljöanpassade produkter. OECD har i en rapport visat att värdet av de produkter och tjänster som skapar bättre miljöanpassning är 200 miljarder dollar per år -- dvs. det som brukar kallas för miljömarknaden. Det är en marknad som väntas öka med åtminstone 50 % fram till år 2000. Skall Sverige kunna delta i den processen? Skall Sverige bli ett av de länder som ligger i täten, som utvecklar produkter och som kan ge människor arbete med att tillverka dessa produkter eller tjänster? Det verkar inte så, herr talman, åtminstone inte om man skall döma efter hur dessa frågor nu hanteras, t.ex. här i kammaren. Avslutningsvis vill jag angående allemansrätten säga att jag tycker att John Andersson tar upp en mycket viktig fråga. I ett land som Spanien har man i dag oerhörda problem på grund av det sätt på vilket turismen ohämmat fick utvecklas. Man byggde stora hotell utmed badstränderna och -- precis som Lennart Daléus påpekade -- förstörde en mycket värdefull miljö. Vi får inte göra samma misstag. Det är inte så, att människor från andra länder är dummare än vi eller att de inte förstår sig på naturen, men vi måste se till att turismen utvecklas på ett hållbart sätt, både för vår egen skull och för turismens skull.

Herr talman! Jag fick ett brev från utrikesministern häromdagen. Det gjorde mig glad. Inför utrikesministerns resa till Indien nu i höst lämnade jag nämligen över en skrivelse till henne och den övriga svenska delegationen. I den konstaterade jag å många kristdemokraters vägnar följande: ''Den indiskfödda ekonomen Amartya Sen, verksam vid Harvard i USA, påpekade för ett par år sedan att minst 100 miljoner kvinnor saknas i världens befolkningsstatistik. En viktig orsak är att föräldrar använder fosterdiagnostik för att välja kön på sina barn. Flickfoster aborteras därför att de har ''fel' kön -- dvs. en prenatal könsdiskriminering. Kvinnor saknas också på grund av att de i många länder diskrimineras genom sämre tillgång till föda och läkarvård än män.'' Indien är ett av de länder där den verkamhet som jag har beskrivit förekommer. Men den här diskrimineringen förekommer i praktiskt taget hela Sydostasien. Dessutom får flickor sämre vård, omsorg och behandling. Flera bevis finns för det. Det föds t.ex. färre flickor än pojkar i världen och i Sydostasien, medan det normalt egentligen borde vara tvärtom. 103--106 pojkar skall normalt födas per 100 flickor. Således är aborter i samband med könsbestämning vanligt förekommande med avseende på både kvantitet och intensitet. Syftet med skrivelsen var att allvarligt uppmana delegaterna i den svenska delegationen att vid sina samtal med bl.a. företrädare för den indiska statsledningen påpeka kvinnans och såväl det födda som ofödda flickebarnets oacceptabla situation. Behandlingen av flickan/kvinnan i Indien måste anses som ett specifikt och grovt brott mot mänskliga rättigheter. I sitt svar på min skrivelse anför utrikesministern att hon vid flera av sina samtal med olika statsmän, och i andra sammanhang i Indien, förde fram brevets synpunkter på kvinnans situation. Hon fick också besked av dem som hon talade med om att man kände till situationen samt att man också försökte att ändra på förhållandena. Jag är tacksam för ansträngningarna, men de får därmed inte upphöra. Herr talman! Jag anser att detta, dvs. det ofödda flickebarnets oacceptabla situation i många länder i världen och framför allt den prenatala könsdiskrimineringen, är en mycket angelägen mänsklig-rättighets-fråga, som bör lyftas fram i många olika sammanhang. Jag anser också att Sverige måste ta upp denna fråga i FN och att den bör stå på dagordningen både på FN:s befolkningskonferens i Kairo nästa år och på FN:s kvinnokonferens i Kina 1995. Ett förslag till slogan som diskuteras för den internationella kvinnokonferensen 1995 är: Var är kvinnan? Under den rubriken borde frågan om prenatal könsdiskriminering ha en viktig plats. Vi vet att kvinnan över hela världen är utsatt för könsdiskriminering. Men att hon utsätts för könsdiskriminering redan innan hon är född tycker jag visar på ett för människor ovärdigt barbari. Herr talman! Sedan 1948, dvs. i 45 år, har Kashmirs befolkning väntat på att få uttala sin önskan om självbestämmande i en folkomröstning. FN:s säkerhetsråd har genom olika resolutioner i enlighet med deras önskan lovat dem denna folkomröstning. Men ännu har den inte ägt rum, bl.a. beroende på motsättningar mellan supermakterna. Under tiden har Indien försökt ändra befolkningens sammansättning i Kashmir genom att flytta människor till Kashmir från olika folkstammar i Indien, bl.a. i syfte att urvattna Kashmirs muslimska identitet. Detta har tyvärr skapat ett hat mot Indien och inneburit att underjordiska, militanta och politiska rörelser har vuxit upp. Ögonvittnen berättar att Kashmirdalen har förvandlats till ett blodigt slagfält. Omkring 10 000 kashmiris har dödats och 10 000 sitter i fängelse enligt de uppgifter som jag har fått tag i. Utländska journalister och diplomater får inte komma dit. Indien anklagar Pakistan för stöd till separatistiska rörelser. Men enligt kashmiriska ledare avböjs alla förslag till delning av Kashmir, liksom separatism. Kampen gäller endast befolkningens rätt till självbestämmande och möjlighet att utöva tryck på Indien så att denna rätt kan utövas. Herr talman! Det måste ingå i kampen för de mänskliga rättigheterna att få ett slut på lidande, tortyr och dödande och att få till stånd ett avspänt förhållande mellan Pakistan och Indien. Jag anser därför att det är dags att lyfta fram frågan om Kashmir i ljuset och få ett slut på blodbadet. En ny generation av Kashmirdalens befolkning tycks ha förlorat tålamodet. Jag anser att världen måste få upp ögonen för tillståndet i Kashmir och också vidta åtgärder för att ändra det. Här kan Sverige vara med och ta initiativ. Herr talman! Så skall jag säga några ord om Bosnien-Hercegovina. Allt tätare kommer propåerna om att häva sanktionerna mot Serbien utan att någon förändring av den allt vidrigare situationen i Bosnien har kunnat skönjas. Jag vänder mig emot detta. Jag anser att västvärlden genom sin brist på handlingskraft, framför allt i Bosnien-Hercegovina, alltför tydligt visat att våld, förtryck och förnedring av människor lönar sig. Ändå är det mest angelägna just nu att människorna inte svälter och fryser ihjäl. De av alla parter utlovade korridorerna måste snabbt öppnas. Eftersom alla parter i FN:s regi skrivit under en sådan uppgörelse, anser jag att FN borde se till att dessa korridorer hålls öppna -- med vapenmakt om så behövs. Det kan ju inte vara annat än gangsterhopar och banditgäng som trotsar sina ledare och ger sig på dessa transporter. Sedan anser jag att Sverige skall arbeta för att flygplatsen i Tuzla öppnas så fort som möjligt. Den kan bli en kanal ut mot omvärlden och en inkörsport för bistånd av olika slag. Belägringen av olika städer och samhällen av serber, kroater och muslimer bör också upphöra, och dessa samhällen bör ställas under FN:s beskydd. Som jag tidigare har sagt här i kammaren, anser jag att Sverige skall upprätta en ambassad i Bosnien eller dess närhet, eftersom vi har erkänt Bosnien Hercegovina. Det är bra att Sverige nu genom utrikesministern gör ett officiellt besök i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina. Det ses förmodligen som en positiv gest. Jag vet att FN inte är starkare än sina medlemsstater. Det har jag fått mig itutat nyligen under drygt tre veckors vistelse i FN. Trots detta anser jag att FN med all kraft måste förmå de olika parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Men då måste man också ha en för alla parter acceptabel plan att lägga fram. De som tidigare har diskuterats har visat de stridande och omvärlden att våld lönar sig. Herr talman! Jag vill också i sammanhanget erinra om att vi inte får glömma bort de problem som Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen gällande aborter. Under 60-talet var Sverige ett föregångsland när det gällde familjeplanering i tredje världen. Under senare delen av 70-talet och under 80-talet var Sverige inte lika aktivt på det området, förmodligen som en följd av steriliseringsskandalerna på 70 Endast 0,9 % av den rika världens bistånd går till familjeplanering, trots att allt talar för att just denna typ av bistånd är mycket effektiv från både humanitär och ekonomisk synpunkt. 500 000 kvinnor dör varje år till följd av komplikationer av illegala aborter eller av graviditeter. Varje minut, dygnet runt, dör en kvinna i världen av graviditets och förlossningskomplikationer. Ungefär 50 miljoner aborter utförs varje år. Enligt tillgänglig statistik är en mycket stor del av dem, ca 20-30 miljoner, illegala. I dag har endast 23 länder, inklusive Kina, Cuba, USA och f.d. Sovjetunionen ''fri abort''. Många länder anser att abort är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi kristdemokrater anser att de vore olyckligt om biståndsländerna får uppfattningen att Sveriges bistånd är kopplat till abortfrågan. Det skulle sända fel signaler till många länder som är i behov av hjälp och stöd. Det kan också ur folkrättslig synpunkt vara ytterst tveksamt om man skall stödja och initiera något som i en majoritet av världens länder uppfattas som ett brott mot mänskliga rättigheter. Herr talman! Frågan är inte helt enkel. Sveriges synsätt på aborter kan inte tvingas på andra länder med andra kulturella mönster och livsbetingelser. De abortförebyggande aktiviteterna måste därför intensifieras och byggas in i de övriga förebyggande verksamheterna. Efterfrågan på preventivmedel är t.ex. mycket större än tillgången. Utbildning och hälsobefrämjande åtgärder är betydelsefulla inslag i arbetet för att minska antalet aborter och förbättra kvinnors och barns livsvillkor. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa bör ses som en särskild del av kvinnors och mäns möjligheter att kontrollera sina liv och nedbringa sjukligheten och dödligheten i samband med sexuell och reproduktiv ohälsa. Som jag ser det är familjeplaneringen en del av detta större begrepp och innefattar bl.a. rådgivning och distribution av preventivmedel. Dessa måste vara säkra, lättillgängliga och billiga. Herr talman! För övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och naturligtvis också till reservationen.

Herr talman! Utskottet är i stort sett enigt om det betänkande om mänskliga rättigheter som nu behandlas. Det är naturligtvis bra att de olika partierna är överens om vad som bör göras för att förbättra situationen för förtryckta människor runt om i vår värld. Men enigheten i utskottet betyder inte att läget för mänskliga rättigheter är tillfredsställande i olika länder, inte heller att det nämnvärt förbättrats sedan vi senast diskuterade denna fråga i kammaren. Vid den kinesiska presidenten Jiang Xemins möte med USA:s president Bill Clinton häromdagen uttryckte Zemin sin irritation över att Clinton tog upp de mänskliga rättigheterna i diskussionen dem emellan. Zemin uttryckte sig ungefär så här: Det finns större problem att diskutera när ledarna för två av världens största länder träffas. Det är förfärande ord från Kinas president, från en president för ett av världens största länder. De är ett exempel på den likgiltighet och det förakt som den kinesiska ledningen visar inför frågan om människors grundläggande fri och rättigheter. Detta förakt innebär bl.a. att människor i Kina avrättas för stöld av boskap och jordbruksredskap, att regimkritiker fängslas, torteras och utvisas och att etniska minoriteter -- jag tänker främst på tibetanerna -- utsätts för brutal assimileringspolitik. Situationen för mänskliga rättigheter i Kina behandlas inte i utrikesutskottets betänkande. Men det är viktigt att understryka att Kina är det land som i dag ställer frågan om de demokratiska staternas värnande om mänskliga rättigheter i omvärlden på sin spets. Kina utgör också i dag det internationella kapitalets mest intressanta marknad. Multinationella företag, inklusive de svenska, står på kö för att få komma in på den kinesiska marknaden. Utan tvivel är det just detta som gör att många länder ser mellan fingrarna på de övergrepp som begås i Kina. Så får det givetvis inte gå till. Om den svenska regeringen, som i ord gjort försvaret av mänskliga rättigheter till ett kännemärke för utrikespolitiken, också vill bevisa att den handlar därefter, bör den hålla de svenska företagen i mycket strama tyglar vad gäller förbindelserna med Kina. Om jag inte har helt fel är det så att antalet stater som har dödsstraff nu har ökat. Ett av de länder som aktivt verkställer dödsstraffet är som bekant Kina. Kina nonchalerar världssamfundets beslut om avskaffande av detta straff. Häromdagen avrättades 60 människor i Kina för att de begått brott som boskapsstöld och narkotikahandel. För knappt en månad sedan anordnades en folkomröstning i Peru om att utvidga dödsstraffet, och dessutom fördes på tal att tillämpa dödsstraffet retroaktivt. Vad man gör i Peru är att agera stick i stäv mot FN:s beslut i denna fråga. Att dessutom genomföra en folkomröstning i en sådan fråga är ett makabert skådespel som inte har ett dyft med demokrati att göra. Terrorism bekämpas inte genom att en regim försöker legitimera sin egen statsterrorism på detta sätt. Terrorism bekämpas och utrotas om ett land och dess regering garanterar varje människa rätten till ett värdigt liv och rätten att fritt få uttrycka sig. Ett annat land som avrättar människor är USA. Det är naturligtvis människor som i många fall har begått bestialiska brott. Men det rättfärdigar inte en stat att döda dessa människor. USA:s regering är en dålig företrädare för mänskliga rättigheter så länge som den själv fortsätter att ta livet av människor. Iran är ett särskilt land -- ett land som framstår som det mest blodtörstiga av alla dem som har dödsstraffet och tillämpar detsamma. Det har utsträckt sitt dödsstraff till att också omfatta medborgare i andra länder. Salman Rushdie, och de som försvarar Salman Rushdie, är ett sådant exempel. I många länder med dödsstraff föregås rättegångar och verkställigheten av en lång och grym tortyr. Detta sker särskilt i Iran. Alla länder med dödsstraff bör ständigt påminnas om sin skyldighet att avskaffa detta straff. Sverige gör viktiga insatser och måste fortsätta med detta. Men det är också viktigt, som jag tidigare nämnde, att det finns en balans mellan att protestera mot dessa länder och utvidga ekonomiska förbindelser. För några år sedan utarbetades en barnkonvention. Avsikten var att använda den för att skydda och få ett slut på den grymma behandling som barn utsätts för runt om i världen. En förbrytare på detta område är bl.a. Brasilien. De som följt Dagens Nyheters reportage från Rio och gatubarnen där kan inte ha undgått att få klart för sig vilken fruktansvärd människosyn som präglar vissa politiker i Brasilien. Enligt dessa är det riktigt att, som de uttryckte sig, eliminera gatubarnen i Rio. Det är också på sin plats att citera vad Brasiliens chargé-d'affaires i Stockholm sade efter Dagens Nyheters reportage om gatubarnen i Rio. Han uttryckte förvåning över att svenskarna är upprörda över de ''abnormaliteter'' som drabbar gatubarnen, men inte reagerar över att 33 000 foster dödas vid aborter på svenska sjukhus varje år. Han efterlyste också en nyhetsrapportering som inte bara handlar om problem och tråkigheter i Här har vi ett nytt exempel på makthavares likgiltighet inför och försök till bagatellisering av grova övergrepp på mänskliga rättigheter. Denna chargé-d'affaires uttalande är enligt min uppfattning också ett bevis på att regimen i Brasilien är inblandad i övergreppen mot gatubarnen. Det är också nödvändigt att påpeka att barnamördarnas taktik till viss del har ändrats. Nu tar man allt oftare spädbarn från hemlösa mödrar och mördar eller säljer dessa spädbarn. Nu är det inte bara Brasilien som mördar och torterar barn. Det är många länder runtom i världen som begår dessa förbrytelser. Dessa länders statschefer, presidenter och premiärministrar har naturligtvis skrivit under Barnkonventionen. Men de fortsätter att grovt bryta mot denna konvention. Det är inte mycket som hänt sedan konventionens tillkomst. Vad som egentligen skett är att omfattningen av förbrytelserna och olika former av förbrytelser kommit fram i dagen. Det är naturligtvis bra. Men det krävs åtgärder mot förbrytarna. Det finns länder som i mycket stor omfattning tillåter att barn tvingas till hårt arbete i 10--15 timmar per dag. När dessa barn kommer upp i tonåren har de en utsliten kropp, dvs. en åldrings kropp. Nog borde väl de länder som utför dessa olika brott mot barnen utsättas för alla de medel som ändå finns att använda internationellt? Herr talman! Som vi alla känner till härjar ett stort antal krigsförbrytare runtom i världen. Vi har sådana herrar inte så långt ifrån oss i Europa i det forna Jugoslavien. De finns i Bosnien, Belgrad, Kosova och i Kroatien. Där sitter de och ger dagliga order om att döda, tortera och våldta. Det är bra att en krigsförbrytartribunal nu skall börja utreda och förhoppningsvis döma dessa 1990-talets stora krigsförbrytare. Herr talman! FN borde nu äntligen kunna agera så som det var tänkt från början vid dess tillkomst. Men fortfarande finns det problem. Dessa borde egentligen ha försvunnit i och med att två supermakter inte längre kan blockera FN:s aktiva arbete. Men det är inte så enkelt. Nu är det USA som skall spela huvudrollen. Det är detta som är den nya världsordningen, såvitt jag kan förstå. När USA vill införa FN-sanktioner blir det sanktioner, när det inte vill blir det inga. När USA vill att FN skall agera militärt blir det så, när det inte vill blir det inte så. Detta är oacceptabelt. En ny världsordning måste innebära att det är FN som skall spela sin aktiva roll i arbetet att se till att mänskliga rättigheter respekteras, att fattigdom och förnedring utplånas och att krigsgalningar runtom i världen stoppas. Det är först då vi kan tala om att det påbörjats ett konkret arbete för en ny världsordning som bygger på FN:s principer.

Herr talman! Trots att fler än 120 stater anslutit sig till FN:s barnkonvention får Amnesty international varje år hundratals rapporter om hur barn torterats, våldtagits och avrättats av polis och militär runtom i världen och om makthavare som hämnats på politiskt obekväma vuxna genom att skada deras barn. Jag instämmer med Bertil Måbrink i att dessa fruktansvärda övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter alltid måste påtalas och fördömas. Barn får inte, enligt konventionen, diskrimineras eller utsättas för våld på grund av barnets eller dess föräldrars ras, kön, etniska ursprung, handikapp eller börd. Det känns därför bra att konstatera att Sverige inom ramen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna varit pådrivande när det gällt att förmå världens länder att skriva på Barnkonventionen och därmed förbinda sig att följa dess principer. Att kontrollera att så verkligen sker är en stor och viktig uppgift för världssamfundet. Sverige har också på olika sätt stött den kommitté som övervakar de ratificerande staternas efterlevnad av konventionen. Herr talman! Tyvärr måste vi konstatera att Amnesty internationals rapporter också visar att människors grundläggande rättigheter fortfarande kränks och förnekas överallt i världen. Det gäller framför allt de medborgerliga och politiska rättigheterna, men även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Vi behöver bara läsa dagstidningarna för att konstatera att allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen i form av åsiktsförtryck, tortyr, försvinnanden, fängslanden utan rättegångar och mord utförda av regeringsanknutna dödspatruller. Det finns bevis för att massmord utförs av regeringsstyrkor och att enskilda personer, män, kvinnor och barn, med berått mod har dödats av sina egna regeringar. Motiven för dessa mord har i de flesta fall varit att offren misstänks för opposition mot den härskande regimen. Men människor dödas också för sin religion, sin etniska tillhörighet och för kontakter eller släktskap med människor som anses vara fiender till staten. Mycket av det avsiktliga dödandet utanför lagens råmärken har skett, och sker fortfarande, i länder där det pågår väpnade konflikter. Ingen regering kan i dag säga att mänskliga rättigheter är en nationell fråga. I enlighet med FN stadgan har världens länder förpliktigat sig att samarbeta när det gäller övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Säkerhetsrådets beslut att ingripa i stater där det på grund av väpnade konflikter sker massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, som t.ex. har skett i Bosnien Hercegovina och Somalia, är ett exempel på att världens länder nu är beredda att leva upp till sina åtaganden. Den nu inrättade internationella tribunalen i Haag, som även Bertil Måbrink påtalade, skall pröva och döma fall av krigsförbrytelser i det tidigare Jugoslavien. Det är ett annat exempel på att världens länder inte tolererar grymheter som etnisk rensning, massövergrepp mot kvinnor och barn, våld, tortyr och mord. Respekten för människovärdet och folkrätten kräver att de illdåd som begås inte förblir ostraffade. Många regeringsstödda mord och övergrepp förövas av trupper under eller efter regeringsfientliga demonstrationer. Det sker framför allt i odemokratiska samhällen där regeringarna inte tål opposition och där förtrycket är en förutsättning för att regeringarna skall kunna sitta kvar. Det är därför viktigt att slå fast att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället oavsett kön, ålder, ras, etnisk och religiös tillhörighet. Att hävda och kunna utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste därför ständigt hävdas och försvaras. Det är viktigt att vår utrikespolitik stärker och utvecklar respekten för dem. I utrikesutskottets betänkande redogörs för Sveriges pådrivande roll och stora engagemang i olika internationella forum i dessa frågor. Stödet för mänskliga rättigheter skall vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. Arbetet för demokrati och för mänskliga rättigheter utgör nu också en viktig del av dialogen med våra biståndsländer. Som ett av de biståndspolitiska målen ligger det till grund för bedömningen av ländernas utvecklingspolitik. Vid fördelningen av framtida biståndsmedel kommer ländernas vilja och förmåga när det gäller agerande för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter att ha en avgörande roll. Undertecknandet och efterlevnanden av internationella konventioner om skydd för mänskliga rättigheter kommer att tillmätas stor betydelse. Under de senaste åren har vi upplevt en glädjande utveckling i riktning mot demokrati och ökad respekt för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna i Central och Östeuropa, men även i delar av Afrika går utvecklingen mot ökad demokrati. I Latinamerika styrs i dag nästan samtliga länder av civila regeringar. Samtidigt kan vi konstatera att det i dag finns omkring 4 000 etniska samhällen spridda i länder över hela världen. Det är avgörande för en framtida fredlig utveckling hur dessa minoriteter erkänns och skyddas i de olika ländernas konstitutioner. Därför är det viktigt att Sverige och övriga demokratiska länder, i olika internationella forum och bilateralt, är beredda att hjälpa de nya framväxande demokratierna i deras arbete med att utarbeta nya konstitutioner där även minoriteternas rätt beaktas och skrivs in. Mot bakgrund av de etniska problemen i vissa europeiska stater har minoritetsfrågorna under senare tid också fått ökad uppmärksamhet inom ramen för Europarådets arbete. Ministerkommittén har t.ex. tillsatt en särskild kommission för granskning av minoritetsfrågor. Även inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen har minoritetsfrågorna fått särskild uppmärksamhet. Inrättandet av en högkommissarie för nationella minoriteter förra året är ett bevis på detta. Han skall fungera som en väckarklocka när minoritetsrelaterade problem hotar att utvecklas till konflikter. Herr talman! Trots att 58 olika yrkanden framställts i de motioner som vi behandlar i detta betänkande är enigheten stor i utskottet när det gäller synen på den nuvarande regeringens insatser och förmåga att verka för att normerna och principerna beträffande de mänskliga rättigheterna ständigt utvecklas och förbättras och att påtala att redan existerande regler efterlevs. Ett bevis på detta är, som Bertil Måbrink så riktigt påpekade, att endast två reservationer bifogats dagens betänkande. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.